Herr talman! Jag kommer att bemöta Olof Palme mer ingående, direkt och indirekt, i mitt huvudanförande, men jag vill redan nu säga följande. Olof Palme har här i dag upprepat samma orättfärdiga och osanna skildring av vad vi sade före valet som han alltid ger. Innebörden av Olof Palmes anförande var: De borgerliga partiledarna ljög, vi talade sanning. Nå, vad är då sanningen? Sanningen är den att 1976 års akuta kris, den klarade trepartiregeringen. Men vi påvisade samtidigt oljeprishöjningarnas allvarliga följder för möjligheterna att fullfölja det inledda saneringsarbetet. Och det viktigaste av allt är att vi aldrig har fördolt de långsiktiga strukturproblemen och vad som måste genomföras för att de skulle kunna avhjälpas. Det är fråga om problem som har sina rötter i de årtionden då socialdemokraterna satt i regeringen. Jag har sagt detta i vartenda anförande under valrörelsen. Jag skall belysa det bara med ett citat från ett enda anförande, hållet under debatten här i kammaren den 9 juni 1979 — och jag läser innantill: ”Sverige har alltså, genom trepartiregeringens ekonomiska politik, lyckats komma ur den djupa ekonomiska kris som vi befann oss i hösten 1976. Men problemen är för den skull långt ifrån borta ur bilden. Sverige har en svår balansgång framför sig. Och vi måste lyckas med den, om vårt land skall kunna skapa garantier för fortsatt ekonomisk handlingsfrihet, för garanterad Denna uppgift ställer självfallet väldigt stora krav på oss politiker. Det krävs mod hos politikerna att gå ut till väljarna och redovisa problemen och tala om vad den lösning som så småningom kommer att bli ofrånkomlig kräver av uppoffringar och insatser från de enskilda medborgarnas egen sida.” Är detta att dölja problemen, Olof Palme? Efter att ha lyssnat på Olof Palmes i vissa avseenden hatiska anförande, där han inte ens drog sig för att antyda att konsumenternas — medborgarnas — fria marknadshushållning skulle kunna bli antidemokratisk, att den skulle kunna hota vårt folkstyres fria system, vill jag säga följande. I själva verket har inget ekonomiskt system kunnat som marknadsekonomin förena demokratisk frihet och ekonomisk effektivitet. Jag tycker att Olof Palme här har överskridit gränsen för den intellektuella hederligheten och anständigheten, och det är inte första gången. Låt mig också i all blygsamhet påpeka att det inte finns något samband mellan egoism och individualism. Karl Popper, som kanske är bekant för Olof Palme, har gjort det stillsamma konstaterandet att det är lika vanligt med kollektiv egoism, s.k. gruppegoism, som med individuell egoism. Medmänsklighet och solidaritet byggs upp i människornas hjärtan. Medmänsklighet och solidaritet kan inte påtvingas människorna. Jag skall gärna erkänna att Olof Palmes anförande var formellt välformulerat och skickligt, men jag frågar mig: Vad hade det att göra med höjningen av mervärdeskatten? Vad hade det för samband med de åtgärder som nu måste sättas in för att minska bytesbalansunderskott och utländsk upplåning? Socialdemokraterna har själva begärt att den urtima riksdagen skulle inkallas för att, som det heter, diskutera inriktningen av den ekonomiska politiken: höjd moms eller importdepositioner. Men Olof Palme håller en lång ideologisk föreläsning. Jag har inte ett dugg emot en sådan — jag skall tvärtom gärna delta i en sådan debatt — men det är inte för den skull vi har samlats här i dag. Jag tycker att det är trist och tråkigt — för att tala vardagsspråk — att socialdemokraterna intar en så föga konstruktiv attityd till Sveriges stora ekonomiska problem. De vet ju precis lika bra som vi hur stora problemen är, men i stället för att komma med något konstruktivt möter de oss med orättfärdiga, osanna anklagelser: vi skulle genom vår politik ha fört inte bara socialdemokraterna utan också hela svenska folket bakom ljuset. När man lyssnar på sådant här kan man inte undgå känslan av att socialdemokraterna på alla sätt vill slippa att lämna något bidrag till lösningen av våra ekonomiska problem. I sitt timslånga anförande hade Olof Palme inte ett ord att säga om de grundläggande orsakerna till våra svårigheter. Varför? frågar man sig. Vill han inte? Vågar han inte? Kan han inte? Kanske är det därför att han vet att om han går in på orsakerna till vad vi har att ta itu med, sågar han av den gren på vilken hans egen kritik sitter. Det är klart att ett oppositionsparti har privilegiet att slippa ta ansvar. Det är också klart att ett oppositionsparti är skyldigt att opponera. Sådant bidrar till att belysa problemen och befrukta den ekonomiska debatten och debatien över huvud taget. Men jag menar att det finns gränser, inte minst om man i så hög grad som fallet har varit i regeringsställning har medverkat till att skapa problemen. Vi har här i riksdagen alla ett ansvar för att skapa förståelse för de åtgärder som nu krävs. Vi har ett ansvar för att genomföra åtgärderna, och får vi inte förståelse blir det svårt att genomföra dem. Jag upprepar: Socialdemokraterna har hittills vägrat att öppet klarlägga de grundläggande orsakerna till våra balansproblem. De har inte öppet vågat visa vad som behövs. När de kritiserar regeringens åtgärder och när de framställer politiken som socialt orättfärdig, då försvåras självfallet möjligheterna att i verkligheten ta itu med de här problemen. Naturligtvis bär regeringen huvudansvaret för den politik som måste föras för att åter leda Sverige in på den rätta vägen, på balansens väg, för att skapa trygghet för framtiden, för att ge den sociala trygghet åt de utsatta grupperna i samhället som Olof Palme talar om. Men svenska folket är faktiskt inte delat i två läger. Vi är inte uppdelade i det här landet schematiskt i olika grupper, skilda från varandra. Även om partierna står emot varandra i sådana här debatter, så finns bakom partierna och inom partierna enskilda människor, och i en öppen demokrati måste dessa enskilda människor respekteras och behandlas som individer, inte främst eller bara som partimedlemmar och gruppmedlemmar. Politikerna måste kunna vädja till dessa människors personliga ansvarskänsla, till deras individuella förmåga att inse arten av de svårigheter vi har, få dem att acceptera de åtgärder som är nödvändiga för att säkra välfärden och tryggheten för hela vårt folkhushåll. Det är deras land det gäller, de enskilda medborgarnas land. Att vädja till gruppegoism, till avundsjuka och försöka dölja svårigheterna eller bortförklara dem i partitaktiskt nit kan kanske ge kortsiktiga framgångar för dem som vill använda den metoden. Men i längden undergräver detta de många människornas förtroende för oss politiker och i värsta fall för det samhällssystem som vi alla har anledning att slå vakt om. Regeringen menar faktiskt allvar med orden i regeringsförklaringen, att den avser att föra en politik i hela folkets intresse, och ingen regering har rätt att handla annorlunda. Värdegemenskapen i det här landet är alltför värdefull för att offras på partitaktikens altare. Var fanns känslan för den värdegemenskapen över partigränserna i Olof Palmes anförande?

Herr talman! Jag skall så småningom med talmannens tillstånd be att få hålla ett längre anförande. Får jag nu bara säga om Olof Palmes anförande att det var långt och det var kraftfullt genomfört, men det hade förvisso varit värt ett bättre budskap. Sedan det eleganta omslaget, de = snitsiga formuleringarna, de roliga gliringarna till var och en av oss har tagits bort, så skall det tyvärr visa sig att paketet är nästan alldeles tomt. Vi måste värna om den sociala omsorgen, sade Olof Palme. Men han sade ingenting om hur det skall ske, utom allmänna fraser och ett våldsamt skällande på regeringens politik. Vi måste slå vakt om sysselsättningen, sade Olof Palme också. Men den politik som han rekommenderar är egentligen bara opportunistisk. Den kan inte leda till någon trygghet för sysselsättningen — den kan bara leda till ökad arbetslöshet. Det socialdemokratiska sättet att angripa budgetunderskottet genom skattehöjningar är ett ganska bra exempel på den här tomheten. Om socialdemokraterna önskar få ner budgetunderskottet men inte på allvar vill sänka utgiftstakten — det vill man uppenbarligen inte — och samtidigt vill minska underskottet i utlandsaffärerna, måste skattehöjningen med full kraft få drabba hushållens inkomster, utan att någon kompensation är tillåten genom lönehöjningar eller genom ökning av bidrag till hushållen. Socialdemokraternas politik är därför i själva verket åtstramande och arbetslöshetsskapande. Om man ser till de tunga posterna i ekonomin — den privata konsumtionen, den offentliga konsumtionen, investeringarna — finner man att socialdemokraternas politik tycks vara inriktad på att låta anpassningen enbart drabba just den privata konsumtionen. Eftersom socialdemokraterna dessutom tydligen inte vill dra in på överföringar till hushållen, måste hela den nödvändiga åtstramningen drabba löneinkomsterna, såvitt jag förstår. Det betyder att det måste till kraftiga reallönesänkningar för löntagarna under flera år, om det skall vara möjligt att den här vägen återställa bytesbalansen och minska budgetunderskottet. Detta, herr talman och ärade kammarledamöter, är sanningen bakom talet om att socialdemokraterna står på löntagarnas sida. Olof Palme sade i sitt anförande att han visst trodde på folkpartisternas övertygelse i försvaret för de liberala friheterna och för jämlikheten. Jag tackar honom för de orden. Låt mig kvittera med att också jag tror på uppriktigheten i socialdemokraternas vilja att värna sysselsättning och social omsorg. Jag kan rent av vara så generös att jag säger att jag tror att de innerst inne också har en vilja att föra en framsynt och vettig ekonomisk politik. Men behovet av att ständigt gå emot vad regeringen föreslår, oavsett vad det är, har fört socialdemokratin totalt vilse. Summan av alla nej till regeringens politik har blivit ett ja till en politik som går på tvärs med den egna socialdemokratiska övertygelsen. Så långt har det faktiskt gått att Olof Palme för kortsiktiga inrikespolitiska taktikvinster är beredd att offra sitt anseende såsom en av den internationella solidaritetens och därmed frihandelns främsta talesmän. Förslaget att försöka stänga ute importen — u-länderna är de som kommer att drabbas först och hårdast av ett sådant förslag — är från den synpunkten djupt tragiskt. Jag hoppas, herr talman, att det är ett tillfälligt avhopp och att vi så småningom åter skall kunna mötas på barrikaderna för ökat internationellt samarbete i stället för att få höra Olof Palme fortsätta att tala för ökad isolering. Jag har ingenting emot att regeringen möts av hård opposition — det skall vi tåla. Men jag tror inte att det är någon bra opposition att ständigt säga nej till impopulära åtgärder bara därför att det är publikknipande. Ändå är det i hög grad precis den politiken som socialdemokraterna har ägnat sig åt. Jag skulle kunna föredra listor av inkonsekventa påståenden i den politiken på ekonomins område under årens lopp. Och den debatt som vi nu bevittnar är ännu ett exempel på denna politik i motsägelsernas tecken. Huvudinvändningen mot förslaget att höja momsen och vissa punktskatter är ju att detta skulle skapa en för svag efterfrågan och leda till en försvårad arbetslöshet inför den annalkande konjunkturnedgången. O.K. Vi är medvetna om det här problemet. Av bytesbalansskäl måste vi i dag dra in köpkraft. Av konjunkturskäl kan vi senare komma att behöva stimulera ekonomin. Vi är beredda att göra den riktiga avvägningen. Men socialdemokraternas egna förslag innebär ju att de vill ge människorna ännu mindre pengar att köpa för, trots att man försöker påstå motsatsen. Låt oss ta importavgifterna från den utgångspunkten. Inte kan några varor bli billigare därför att man lägger på företagen 40-50-procentiga depositionsavgifter. På något sätt måste ju företagen kompensera sig för dessa avgifter, och det kommer att ske genom ökade priser. I själva verket är det på det viset att med oförändrad import minskar köpkraften enligt socialdemokraternas förslag med ca 5 miljarder kronor. Låt oss säga att importen sjunker med 5 90 eller litet mer till följd av de åtgärderna; det blir ändå i stort sett samma köpkraftsindragning som genom den moms som regeringen föreslår och som socialdemokraterna gisslar med sådan styrka. Jag tycker att det från den synpunkten sett är litet malplacerat när socialdemokraterna säger att det är de som har blivit förda bakom ljuset i förhandlingarna med regeringen. Vad som är ett faktum och vad som är viktigare är att ni för människorna bakom ljuset genom att ge sken av att den ekonomiska politik som ni rekommenderar på inget sätt kommer att drabba människornas köpkraft, trots att den kommer att drabba den mycket hårt. Det låter ofarligare med importdepositionerna än med momsen. Men effekten ur konsumentens synpunkt blir densamma. Ni vill dessutom avskaffa indexregleringen i skattesystemet. Det innebär i praktiken att man höjer skatten med 6 å 7 miljarder kronor eller, om man vill tala nationalekonomiskt, drar in köpkraften med precis lika mycket. Visserligen säger varannan socialdemokratisk talare att en del av de pengarna skall användas till en omläggning av skatten — en omläggning som är annorlunda än den som sker genom indexregleringen — men till sist skall det ju ändå bli en ganska försvarlig pott kvar för en skärpning av den direkta inkomstskatten och alltså en försvagning av människornas köpkraft. Ovanpå allt det här — som om inte det räckte! — vill ni lägga en treprocentig proms. Det är klart att det får precis samma effekt. Det innebär också att varorna blir dyrare att köpa. Det innebär dessutom att företagen får svårare att konkurrera på utlandsmarknaderna, vilket kommer att försvåra deras möjligheter att sysselsätta människor och alltså ytterligare bidra till att minska möjligheterna för oss att hålla sysselsättningen uppe. Vi socialdemokrater bemödade oss om att ge en korrekt bild av det ekonomiska läget under valrörelsen, och vi hade ett realistiskt alternativ, sade Olof Palme i sitt anförande. Även den gången målade ni en nidbild av det ekonomiska läget, och ni hade inget som helst alternativ. Det är precis på samma sätt i dag.

Herr talman! Vad i all fridens dar hade Gösta Bohman och Ola Ullsten på den här galejan att göra nu? Ni står ju på talarlistan och kan om en stund lägga ut texten så länge ni vill. Det här är ingen allmänpolitisk debatt, utan en debatt om finansutskottets och skatteutskottets betänkanden, där regeringen företräds av regeringschefen Fälldin i debatt med Lars Werner och mig. Det framgår av talarlistan. Ni missbrukar en bestämmelse i riksdagsordningen som är avsedd för helt andra situationer till att tränga er fram här. — Ja, inte gör det mig någonting i och för sig — det är en spark mot den arme Fälldin. Statsministern får inte företräda regeringen, utan Gösta Bohman skall visa att det är Bohman som bestämmer — och det är ju den allmänna uppfattningen ute i landet — och att det i praktiken är han som är regeringschef. Detta markerar han genom att gå upp här och inte låta Thorbjörn Fälldin ensam svara. Det må vara att det förhåller sig så, men enligt Sveriges grundlag är Thorbjörn Fälldin regeringschef, och så länge han är det kommer vi att behandla honom som sådan. Likadant är det med Ola Ullsten. Han har utnämnt sig själv till vice statsminister. Tikkanen i Dagens Nyheter skrev: Vem skall vi lyssna på — den vice statsministern eller den ovise? Men på den här punkten, herr talman, är Sveriges grundlag alldeles entydig: det är den ”ovise” vi skall lyssna på en dag som denna. Därför tänker jag inte ödsla mina minuter på att behandla vare sig herr Bohmans eller herr Ullstens anförande, utan jag överlämnar dem med varm hand och i god demokratisk ordning till bemötande av Kjell-Olof Feldt om en stund. Jag följer i stället Sveriges grundlags anda och mening och ägnar mina minuter åt att bemöta vad Thorbjörn Fälldin hade att anföra. Thorbjörn Fälldin är inte nöjd med våra förslag. Han är inte nöjd med importdepositioner. De argument han anför är hämtade från hans medarbetare, och att han tror på dem kan jag förstå. Men att det skulle kosta 250 miljoner i extra byråkrati är en fantastisk tanke. Det rör sig om den helt vanliga tullbehandlingen. Det är lika eländigt som när herr Fälldins kansli presenterade vad importdepositionerna skulle innebära för priset på bensinen. Det finns en stackars riksdagsman, som heter Filip Johansson. Han säger att importdepositionerna skulle innebära så våldsamma höjningar av bensinpriset att han uppe i Norrbotten mycket väl kunde försvara de 25 örena. Jag skall upplysa Filip Johansson — eller åtminstone hans väljare — om att han är helt vilseförd. Vi har klart undantagit bensinen. Det innebär att man, om man nu vill värna om glesbygdens intressen, skall rösta med oss. Tro inte på Fälldins kansli! Företagare har trott att de skulle drabbas av importdepositionerna. Vi har klart sagt att investeringsvaror skall undantas. Företagarnas hela argumentation är felaktig. Vi vill givetvis upprätthålla en frihandelstradition. Just importdepositionerna är till för att vi långsiktigt skall kunna fullfölja en frihandelstradition. Med en socialdemokratisk regering hade vi aldrig räknat med att behöva införa sådana här restriktioner ens temporärt. Men vi kunde juinte ha en aning om att vi skulle drabbas av en borgerlig regering, som så till den milda grad skulle förstöra Sveriges ekonomi. I ett läge, där vi har en regering som till den grad har förstört Sveriges ekonomi, är det enligt GATT fullt tillåtet att använda sådana här metoder. Så har skett i flera fall. Bara ni erkänner er skuld, brukar GATT vara ganska förstående. Då är importdepositioner mycket tillfälligt en bra väg när det gäller att kortsiktigt få ner importen, förbättra bytesbalansen och skaffa sig ett andrum för offensiva åtgärder. Vi har ingenting emot att Thorbjörn Fälldin vill tala timmavis mot oss. Men när han nu skall tala, borde han begagna tiden till att klargöra vad regeringen egentligen menar. För det första: Hur kan regeringen behandla löntagarna så som skett? Man säger: Här får ni, om ni skriver på avtalet. När löntagarna har skrivit på avtalet, tar man tillbaka vad man har lovat. Det ter sig som en ren manipulation. I en tidning i morse stod det att regeringen skall fortsätta att manipulera. Titta vad bra! Nu höjer man momsen och sedan vid nyåret säger man: Behåll lönerna oförändrade, så sänker vi momsen litet grand. Thorbjörn Fälldin borde ta avstånd från det exempellösa lurendrejeri mot löntagarna som detta skulle innebära. För det andra: Från alla håll — det är inte bara vi — säger man att denna politik i en nedåtgående konjunktur innebär väldiga risker för ökad arbetslöshet och fortsatt nedgång. Det sägs i stort sett i varje ekonomisk kommentar. Vi socialdemokrater har stramat åt i perioder av verklig överhettning, inflationstryck och uppåtgående konjunktur. Kan ni garantera att det inte blir ökad arbetslöshet? Vilka effekter på sysselsättningen får denna politik i en nedåtgående konjunktur?

Herr talman! De inledande minuterna i Olof Palmes replik behöver jag inte ägna något som helst intresse, eftersom de inte hade det minsta att göra med de båda utskottsbetänkanden som vi har att behandla. Olof Palme ifrågasätter ett par sifferuppgifter som jag lämnade. Då är min motfråga: Bestrider Olof Palme att det, om man inför det föreslagna depositionssystemet, skulle bli fråga om två miljoner transaktioner som måste i särskild ordning behandlas? Sedan kan ju Olof Palme själv sätta pris på vad dessa transaktioner kostar i de olika leden, så får vi se vad han kommer till för resultat. Inte heller sådana uppgifter har ni lämnat. Ni överlämnar med varm hand åt regeringen att genomföra era förslag, men själva har ni inte rett ut hur det skall gå till. Det skulle också vara fel att påstå att ett genomförande av ert förslag skulle drabba bilismen. När förslaget kom ut i den offentliga debatten gjordes det inga undantag för olja. Sedan hänvisade ni till ett system som finns i Finland. Nu har ni kommit fram till ett förslag om importdepositioner, och då skall oljeprodukter inte vara med. Jag har redan belyst effekterna av detta, men jag vill ställa ett par direkta frågor: Skall de bilar vi importerar undantas från sådana här depositioner? Skall det importinnehåll som finns i de i Sverige tillverkade bilarna undantas från importdepositioner? Det är nog bäst att ni gör listan fullständig. Kanske är det bara ett tomt hot. När ni ställs inför konkreta frågor undantar ni det ena efter det andra. Men om ni tycker att det är rimligt att man har importdepositioner på importerade bilar, får det faktiskt sådana effekter som jag har talat om, alldeles frånsett effekterna på bensinen. Titta på det en gång till, Olof Palme, innan ledamöter av riksdagen anklagas för att fara med vilseledande uppgifter! Olof Palme ställer frågan: Hur går det med sysselsättningen med ert program? Den frågan ställer han utan att ta upp frågan om vad det leder till på kort och på lång sikt om vi inför importdepositioner. Jag tror att vi är helt ense om att det är nödvändigt att få fart på näringslivets investeringar. Men de åtgärder ni föreslår bestraffar investeringarna. Det slår naturligtvis mot sysselsättningen vid investeringstillfället, och det slår på lång sikt mot sysselsättningen eftersom vi inte kan bygga upp slagkraften i vårt näringsliv. Ökade investeringar är ändå den avgörande grunden för att vi skall kunna trygga sysselsättningen. Red ut det för er del. För vår del, för regeringens del, vill jag än en gång hänvisa till att vad vi föreslår är en stabiliseringspolitisk åtgärd. Det ligger i sakens natur att om man vill driva stabiliseringspolitik, då har man också frihet och rättighet att vidta åtgärder åt andra hållet, om situationen det kräver. Men om vi går vidare utan att vidta åtgärder nu, då ökas fortlöpande vår utlandsupplåning, då ökar underskottet i statsbudgeten och då försvagas fortlöpande våra faktiska möjligheter att vid ett senare tillfälle ingripa till sysselsättningens tryggande. Lars Werner var inne på frågan om reallöneutvecklingen, och Olof Palme talade om att en månadslön har gått förlorad. Men om vi ser på de räkenskaper som förs, inte i regeringskansliet utan av de officiella myndigheter som vi alla har möjlighet att tillgå, så finner vi att den disponibla inkomsten 1976-1980 har ökat med 5,6 90. Olof Palme är bekymrad för sysselsättningen, och det skall man vara. Det skall vara en ständig strävan hos oss politiker att vidta åtgärder så att vi hävdar sysselsättningen. Vi är ense om det. Kammarens ledamöter och svenska folket känner ju till hur regeringen gång efter annan har anklagats för att inte göra tillräckligt kraftfulla insatser till sysselsättningens värn. Återigen, Olof Palme: Titta på sysselsättningsutvecklingen sedan ni lämnade regeringsansvaret! Den har icke varit negativ. Jag sade tidigare i dag att ett ökat antal människor — ett par hundra tusen — är ute i arbetslivet jämfört med 1976. Om jag ville välja mättillfällena med alldeles speciell avsikt, skulle jag kunna redovisa mycket högre siffror, men jag väljer en genomsnittssiffra för att inte överdriva. Vad är det som kan ge Olof Palme anledning att tro att vi skulle ändra inställning i de här frågorna? Enda förutsättningen för att vi uthålligt skall kunna trygga sysselsättningen i Sverige är att vi är beredda till den omfördelning som gör det möjligt för näringslivet att investera och bygga ut sin slagkraft. Jag konstaterar att huvuddelen av sysselsättningsökningen ligger på den offentliga sidan, men vi kan ju ändå vara överens om att vi inte kan bygga vår sysselsättningspolitik uteslutande på att det är där vi ökar sysselsättningen. Därför måste vi ha en omdisposition av resurserna, så att det näringsliv som konkurrerar med omvärldens näringsliv kan investera, bygga upp sin slagkraft, ge mera sysselsättning. Det är detta frågan gäller. Kom därför inte med beskyllningar av den typ som Olof Palme har framfört. Det ökar faktiskt inte det socialdemokratiska partiets trovärdighet, eftersom beskyllningarna är ogrundade. Så åter till barnfamiljerna. Ge ett besked: Vad är det som gör att ni socialdemokrater i er partimotion yrkar avslag på förslaget att barnbidraget höjs med 200 kr.

Herr talman! Låt mig börja med att gratulera Thorbjörn Fälldin. I den här omgången slapp han Bohman, och han slapp Ullsten. Han bör tacka mig för handtaget, för jag tror att jag bidrog till detta. Thorbjörn Fälldin frågar: Varför yrkar ni avslag på förslaget om en höjning av barnbidraget? Hur kan man, när man är regeringschef, föra en sådan argumentation? Vi yrkar ju avslag på momshöjningen och på alla punktskatterna, som för en barnfamilj utgör en mycket hårdare belastning än som motsvaras av de 200 kronor de skulle få. Naturligtvis behöver vi inte betala ut kompensation för skattehöjningar som vi inte vill genomföra. Att icke denna tanke har lyckats intränga i Thorbjörn Fälldins huvud är kanske något förvånande, för det är ju självklart hur det hänger ihop. Höjer vi inte momsen och punktskatterna, så behöver vi inte av det skälet höja barnbidraget. Så till frågan om glesbygdsbilismen. Jag sade inte att Filip Johansson vilseledde — han hade blivit vilseledd. 25 öre vill ni höja bensinpriset med för folket uppe i norr. Vi undantar oljeprodukter i vårt förslag om importdepositioner. Visst drabbas importerade bilar av importdepositioner. Cadillacen blir litet dyrare för Filip Johansson, om han vill byta till en sådan. Han får under denna tid hålla sig till en svensk bil, så blir det billigare. Detta gagnar under en övergångstid svensk industri och svenska underleverantörer — och det är ju syftet. Men tro för all del inte på egendomliga beräkningar om att detta bl.a. skulle minska värdet på bilparken. Den sysselsättningsökning som har skett beror inte bara huvudsakligen på den offentliga sektorns expansion. Det är mer än så. Hela ökningen beror på ökat antal anställda inom den offentliga sektorn. Och nu har ni förklarat att er stora ambition är att dra ner den offentliga sektorns expansion. Det betyder alltså en mindre ökning av antalet arbetstillfällen och ingen ökning alls inom den offentliga sektorn — annars har denna neddragning ingen mening. Detta tillskott kan vi således inte räkna med i fortsättningen, om ni skall föra er politik. Ni säger att vi i stället måste öka vår industris slagkraft, så att industrin kan anställa folk. Det är alldeles riktigt. Det är det som hela vår motion går ut på. Vi vill, via importdepositionerna, skapa ett andrum efter er vanskötsel. Vi vill stärka exportindustrin genom att se till att vi får virke. Vi vill sedan, genom offensiva satsningar under denna tid, bygga upp industrierna, så att vi kan påbörja en utbyggnad av arbetsplatserna i Sverige. Investeringarna har ju gått ner kraftigt under den borgerliga regeringstiden. Vi är inte ens uppe på 1976 års nivå. Om denna höjning av momsen är så intressant för näringslivet, varför står då inte näringslivets företrädare upp och jublar? Allihop säger — enligt vad jag har sett — att de är emot höjningen, just för att den kväver investeringsökningen och skär ner efterfrågan när denna behöver hållas uppe. Ett nästan enhälligt näringsliv går emot momshöjningen på grund av att den bl.a. hotar sysselsättning och produktionsuppgång. Vi måste därför föra en annan politik, men det vill inte ni. Ni säger: Man kan höja momsen — det har socialdemokraterna gjort. Ja visst, men det var för att betala tryggheten och utbyggnaden av utbildning och sjukvård och för att genomföra skatteomläggningar som vi höjde momsen. Men vi kan aldrig acceptera en momshöjning som får till följd ökad arbetslöshet och som innebär att man manipulerar landets löntagare. Det är skillnaden. Nr U:6 Men nu använder ni ert block — och många hårda ord — för att genomdriva denna politik, som är dålig för landet. Den kommer inte att medföra det mirakel som ni tror. Den kommer bara att fördjupa motsättningarna i Sverige. Ni skulle nu kunna ta det första steget för att bygga upp någonting från näst intill bottennivå som vi befinner oss på, för att satsa på framtiden och skapa förtroende hos löntagarna. Men ni har inte tagit vara på den möjligheten. Ni missar alla de chanser som finns och drar ut konfrontationspolitiken. Jag upprepar: Om ni verkligen vill arbeta i hela landets, hela folkets intresse, bör ni antingen utlysa nyval eller inlämna regeringens avskedsansökan. Gör det, för då gagnar ni landet och folket! I annat fall driver ni bara motsättningarna allt djupare.

Herr talman! Låt mig säga till Lars Werner att de åtgärder vi nu föreslår att riksdagen ställer sig bakom och de åtgärder som vi annonserade i våras och som vi skall återkomma med under hösten är vad vi från regeringens sida sätter in för att lägga en grund för en trygg sysselsättning. Detta är regeringens politiska avsikt, och detta kommer vi att arbeta för. Lars Werner talade också om skattefusket. Till det vill jag säga att vi fortlöpande ökar resurserna på den sektor som arbetar för att motverka ett sådant. Vi kommer också att lägga fram förslag om skärpta regler när det gäller reavinstbeskattningen. Försök inte att göra gällande, Lars Werner, att regeringen inte gör någonting åt de här problemen! Att förslagen inte ligger framme i dag betyder ju inte att regeringen inte vidtar åtgärder för att lösa problemen. Olof Palme säger att om man inte fortsätter att öka den offentliga sysselsättningen i samma takt som tidigare, då kommer den totala sysselsättningen i fara. Men det är ju faktiskt så att våra möjligheter att bygga ut verksamheten på den offentliga sektorn är beroende av hur framgångsrika vi är i fråga om den primära produktionen. De är också beroende av om vi kan ha en god balans i våra utrikes affärer. Det är just därför som vi måste öka investeringarna i den konkurrensutsatta sektorn, dvs. inom exportindustrin, och den industri som konkurrerar med importen här hemma. För att säga det kortfattat: Era importdepositioner fördyrar investeringarna inom näringslivet. Mervärdeskatten belastar inte investeringarna inom näringslivet. Detta är den fundamentala skillnaden. Med importdepositioner får man en direkt fördyrande verkan på investeringarna. Olof Palme säger också: Vi behöver inte höja barnbidraget, eftersom vi inte föreslår någon höjd moms. Men om ni skall genomföra era importdepositioner, så måste ni ju beakta att ingen människa har kunnat visa att dessa inte skulle komma att påverka konsumtionen. Därmed drabbas också barnfamiljerna. I anslutning till detta vill jag gå in på något som jag har hört Olof Palme säga här i dag och som jag tidigare har sett refererat: En extra skatterabatt bär ett löjets skimmer över sig. Olof Palme delar alltså inte uppfattningen att det var riktigt att människor med inkomster mellan 40 000 och 80 000 kr. — och bara de i dessa inkomstlägen — fick en skattelättnad som för de flesta innebar en skattesänkning med 500 kr. Det går inte att som Lars Werner och Olof Palme hävda att denna regering eller tidigare icke-socialistiska regeringar inte skulle ha slagit vakt om de svaga. Jag vill lämna några uppgifter om hur det förhåller sig. Från 1976 och fram till i år har stödet till barnfamiljerna ökat från 5,1 till 11,1 miljarder. I fasta priser innebär detta en 50-procentig ökning av tillskotten till barnfamiljerna, och vad pensionärerna beträffar har deras realinkomster ökat med 22,6 20. Det är vad som faktiskt har skett, och jag tycker att Olof Palme borde fundera över denna verklighet, innan han och andra kommer med anklagelser av den här typen. Vad är det som gör att ni socialdemokrater i er förkunnelse undviker verkligheten på det här området? Det är naturligtvis det förhållandet att om ni redovisar verkligheten, visar det sig att det inte finns någon trovärdighet bakom era påståenden. Till sist, herr talman: I flera omgångar har Olof Palme och andra socialdemokrater runt om i landet talat om att det behövs ett nyval och att misstroendeförklaringar borde riktas mot regeringen. Detta har då skett med det vanliga stödet från vpk. Men mer än tomma ord har det inte blivit. När det har kommit till kritan har det inte ställts något yrkande. Så är det också i dag. Nu erbjuder Olof Palme regeringen att på eget initiativ utlysa nyval. Lars Werner kräver också nyval men har en något annan formulering. Det politiska arbetet kan emellertid inte drivas på det sättet. Det kan ju inte vara så, att när vi inte är överens, skulle vi gå ut och utlysa nyval. Detta skulle ju leda till att det faktiskt blir en politisk handlingsförlamning under flera månader. Får jag sedan påminna Olof Palme och Lars Werner om att en grundläggande regel för parlamentarismen är att regeringen skall fortsätta att regera så länge som den har riksdagsmajoritetens förtroende. Regeringen har klart insett att det ekonomiska läget kräver snara och kraftfulla åtgärder för att vi skall kunna återställa stabiliteten och trygga sysselsättningen. Regeringen är fullt beredd att ta ansvar för en sådan politik.

Herr talman! Låt mig först påminna om att urtima riksdagsmöten är unika i Sveriges historia. Sådana har sedan 1700-talet samlats bara några få gånger varje århundrade och då för att ta ställning till för riket utomordentliga frågor: om krig och fred, djupgående kriser och omvälvande förändringar. Det har gällt vårt statsskick. Det har gällt val av nytt kungahus. De frågor som den nu samlade urtiman skall ta ställning till är naturligtvis betydelsefulla, men ingen kan rimligen påstå att de har samma dignitet som de vilka tidigare föranlett urtima riksdagar. När gällande grundlag utarbetades hävdade den dåvarande socialdemokratiska regeringen att sådana frågor som de som vi nu skall behandla skulle kunna avgöras av regeringen ensam. Riksdagens betydelse garanterades av att den i efterhand hade att godkänna eller förkasta av regeringen redan fattade beslut. Men riksdagspartierna ville inte ge regeringen de begärda fullmakterna. Den socialdemokratiska regeringens önskan att snabbt få igenom viktiga ekonomiska beslut då riksdagen inte var samlad löstes till sist genom att en s.k. miniriksdag infördes, bestående av de samlade finansoch skatteutskotten. Vi moderater var emot den lösningen. Vi ansåg att även det slags beslut som det nu är fråga om skulle fattas av riksdagen, inte av en urtima utan av en ordinarie riksdag. Men vi blev — som det brukar heta — överkörda. Och när den nya grundlagen väl har godtagits, då har vi som alla andra att rätta oss efter dess regler, att handla efter de förutsättningar som grundlagen anger. Nyss stod Olof Palme här i talarstolen och var oerhört angelägen att understryka grundlagen, då han som vanligt jämrade sig över talarordningen och över att grundlagen faktiskt ger mig och Ola Ullsten rätt att bemöta Olof Palme. Den samhällsekonomiska utvecklingen under sommarens lopp har aktualiserat just den typ av åtgärder som en miniriksdag enligt grundlagen skulle behandla. Men då har socialdemokraterna — som i så många hänseenden sedan de har kommit i opposition — plötsligt ändrat uppfattning. Nu passar inte längre det institut som de själva föreslagit i regeringsställning. Nu skall det vara urtima riksdag. Nu har de krupit in i högerburen, skulle man kunna säga. Var finns konsekvensen och logiken i socialdemokraternas handlande? Men, fru talman, när nu riksdagen väl är samlad, då är den det, och då skall den föra sina debatter och fatta sina beslut. Och då borde vi ta tillfället i akt att sakligt belysa momsfrågans samband med Sveriges ekonomiska problem och konstruktivt och sakligt debattera hur de skall lösas. Men det tycks, att döma av debatten hittills, vara utsiktslöst. Sverige har stora långsiktiga balansproblem att kämpa med. Det har nog alla vid det här laget klart för sig, även de som vägra att belysa orsakerna och angripa problemen. Och för varje dag blir det alltmer nödvändigt att ta itu med dem. De åtgärder som behövs tar lång tid. Den satsning på vår exportindustri som fordras och den nödvändiga förbättringen av vår inhemska industris konkurrenskraft kan inte genomföras över natten som Olof Palme tycks tro — det verkade så när man hörde honom här nyss. Den kräver en stegvis överföring under många år av resurser i form av kapital och arbetskraft från den offentliga sektorn till den konkurrensutsatta. Sveriges produktionskapacitet är som bekant för liten för vår efterfrågan. Den samlade privata och offentliga konsumtionen är med andra ord så stor att den inte kan tillgodoses av vår egen industri. Man måste köpa utifrån. Därför måste en förskjutning nu äga rum från konsumtion och efterfrågan till produktionsutbyggnad. Detta är och förblir det långsiktiga målet för svensk ekonomisk politik, för vår näringspolitik, för vår skattepolitik, alldeles oberoende av vilken regering som administrerar landet, det vågar jag påstå: De förslag regeringen nu har lagt fram har ett direkt samband med de här långsiktiga strävandena. Regeringen fann nämligen på sensommaren att åtgärder mot efterfrågan inte längre kunde anstå, om inte den långsiktiga saneringen skulle försvåras och balansproblemen förvärras under senhöstens och vinterns lopp. Man kan naturligtvis, det skall jag gärna erkänna, göra olika bedömningar av behovet av ingrepp redan nu liksom också av arten och storleken av sådana ingrepp. Men vissa fakta talar enligt min mening klarspråk. Under de första sju månaderna i år har vår handel med omvärlden utvisat ett underskott med nära 7 miljarder kronor. Under första halvåret har ett valutautflöde ägt rum motsvarande i runt tal 11 miljarder kronor, ett utflöde som antyder ett underskott i bytesbalansen för hela år 1980 på över 20 miljarder kronor. Dessa siffror ligger långt över vad vi tidigare hade anledning räkna med. Och de blev alltmer oroande allteftersom månaderna fortskred. Under årets fyra första månader förlorade vi i genomsnitt 1,5 miljarder varje månad, men efter arbetsmarknadskonflikten och hamnarbetarstrejken ökade utflödet med 2,5 miljarder kronor i månaden. I juli fortsatte det här utflödet. Och i augusti har inte någon nämnvärd förbättring ägt rum. Visst kan de här negativa siffrorna sammanhänga med arbetsmarknadskonflikten och strejken, men inte i så hög grad att vi har anledning att räkna med en återhämtning under senare delen av året. När man i en sådan situation dessutom kan konstatera att den inhemska efterfrågan under andra halvåret inte minskar utan kommer att öka i betydligt snabbare takt än vad tidigare antagits, då hade det varit ansvarslöst om regeringen hade låtit bli att ingripa. Ökningen av hushållens reala inkomster beräknas under hösten uppgå till 2,5 26 och den totala inhemska efterfrågan att stiga ungefär lika mycket. Om motsvarande efterfrågeökning hade kunnat påräknas i vår omvärld, hade läget inte ingivit så stora bekymmer. Men nu tyder allting på att den totala efterfrågan bland västvärldens industriländer i höst kommer att sjunka med nära 1 96. Sverige skulle därmed än en gång komma i otakt med omvärlden, som fallet var 1974-1976. I ett sådant läge — det vet vi nu av erfarenhet — finns det en utomordentligt stor risk för ytterligare ökade underskott i handelsoch bytesbalansen och nya okontrollerade inflationstendenser. Vad man ibland i debatten bortser ifrån är att efterfrågan i Sverige och den offentliga sektorns storlek i förhållande till produktionens och den konkurrensutsatta sektorns omfattning är betydligt större än vad den är i andra länder. Det är alltså inte de av mig nyss angivna ökningstalen i sig utan det är dessa ökningstal satta i relation till den bas som de beräknas på som är så oroande för framtiden. Om den offentliga sektorns utgifter ökar med exempelvis en enda procent, blir ökningen dubbelt så stor om den offentliga sektorns andel stiger från en tredjedel till två tredjedelar av bruttonationalprodukten. Det är bl.a. därför som jag vågar påstå att ingen ansvarig regering — och jag tror att även socialdemokraterna, om de hade befunnit sig i regeringsställning, hade känt ett sådant ansvar — kunde låta utvecklingen fortgå utan att ingripa. Och, fru talman, min hövliga hänvisning till socialdemokraternas ansvarskänsla är ju inte gripen ur luften. Vi vet och vi minns hur de själva resonerade när de befann sig i regeringsställning. Ta som exempel uttalandena i 1967 års finansplan, då Sverige ändå hade ett i förhållande till dagsläget mycket blygsamt underskott i sin bytesbalans. Då deklarerade regeringen kategoriskt att ingen statsledning kunde nonchalera den varningssignal som en negativ bytesbalans utgjorde. Regeringen strök under konsekvenserna för den fulla sysselsättningens politik. Den nödvändiga balansen måste kräva allt hårdare korrigeringar, sade man. Och regeringen föreslog, som många vet, en höjning av momsen — eller omsen som det hette på den tiden. Samma resonemang låg bakom motsvarande åtstramningsåtgärder 1970 och 1971 liksom de andra momsoch omshöjningar som socialdemokratiska regeringar har vidtagit ända fram till 1976, under en period då mervärdeskatten eller momsen stigit från 0 20 till nära 18 96. Men det var då det — då socialdemokraterna satt i regeringen. Nu sitter socialdemokraterna i opposition. Och då är allt vad som tidigare var sant och rätt osant och fel. Bakom Sveriges långsiktiga obalansproblem ligger det förhållande som jag nyss påvisat, nämligen att vårt folk förbrukar mer och sparar mindre än vad våra resurser medger. Vi lånar utomlands för att kunna möta den här alltför stora inhemska efterfrågan — efterfrågan självfallet inte bara från enskilda hushåll utan också från staten och från kommunerna. Att problemen har förvärrats av oljeprishöjningarna har väl alla sakkunniga, och kanske många andra dessutom, klart för sig, även om socialdemokraterna i sin motion försöker bagatellisera oljeprishöjningarnas konsekvenser. Flertalet oljeimporterande länder har drabbats på motsvarande sätt. Men Sveriges underskott är mycket större än vad de andras är, i själva verket tre å fyra gånger större än vad som motsvarar vår andel av industriländernas oljenota. I ett längre perspektiv klarar vi naturligtvis inte av våra problem — varken bytesbalansproblemen eller statsbudgetens problem — genom höjda skatter. I själva verket utgör ju den höga skattebelastningen i Sverige — den högsta i den civiliserade världen — den kanske avgörande orsaken till att vi inte har den tillväxt, den produktivitet och den effektivitet i vår ekonomi som vi skulle ha haft med en rimligare skattebörda. Olof Palme stod här för en stund sedan och ironiserade, talade om löftesbrott och svek samt påstod att Gösta Bohman under den borgerliga regeringens tid hade höjt ett 50-tal skatter. Han gör det väldigt lätt för sig när han på det sättet som utgångspunkt för en seriös debatt tar en tablå, som är sammanrafsad i en tidning. I den tablån tas upp även socialförsäkringsavgifter, spritoch tobaksskatter samt liknande avgifter, vilka regelbundet brukar höjas, som har ett direkt samband med försäkringsutgifter eller som alla partier gemensamt har fattat beslut om här i riksdagen. I denna förteckning finns t.o.m. en avgiftshöjning som den socialdemokratiska regeringen hade beslutat genomföra men som trädde i kraft först efter den borgerliga regeringens tillträde. Naturligtvis gjorde Olof Palme ingen antydan om de betydelsefulla skattesänkningar som har ägt rum under dessa år. Åren 1977, 1978, 1979 och 1980 genomfördes marginalskattesänkningar i den statliga inkomstskalan. Från 1978 har vi en indexreglerad skatteskala som förhindrar automatiska skattehöjningar till följd av inflationen. Vi har genomfört ett tak för marginalskatterna, den allmänna löneskatten har tagits bort, och ett antal åtgärder har vidtagits för att skattemässigt stimulera sparandet. Vad blir då summan av kardemumman? Ja, låt oss se på skattekvoten som utgör skatteinkomsternas förhållande till BNP. Därvid finner man följande: Mellan 1970 och 1976 — då var faktiskt inte de tre borgerliga partierna i regeringsställning, om nu någon skulle ha haft det för sig — steg skattekvoten från 40,4 till 50,8 96 eller närmare 2 26 om året. Mellan 1976 och 1979 steg den från 50,8 till 52,9 96, dvs. med 2,1 9. Det är mycket, kanske någon säger. Men därav svarade de kommunala skattehöjningarna för 2,4 procentenheter. Om vi bortser från kommunerna — och kommunerna kan regeringen ännu inte kontrollera — så sjönk skattekvoten och skattetrycket under dessa år. Och mellan 1977 och 1979 har det totala skattetrycket, även om man tar hänsyn till kommunerna, sjunkit i Sverige. Sedan har socialdemokraterna — och det hör till bilden om man skall vara sanningsenlig — utöver de skattehöjningar som man plockat fram i den långa listan föreslagit ytterligare ökningar. Man var mot indexregleringen, och en slopad indexreglering motsvarar 7,5 miljarder kronor i höjda skatter. Man har förespråkat produktionsfaktorsskatter, man har föreslagit höjningar av löneskatterna vid upprepade tillfällen, och nu påstår socialdemokraterna själva i sin stora motion till den urtima riksdagen att om de hade fått fortsätta att regera 1976, så skulle budgetunderskottet i dag ha varit 25 å 30 miljarder kronor lägre än vad det är. Men eftersom socialdemokraterna här i riksdagen har varit betydligt duktigare på att föreslå ytterligare utgifter än utgiftsminskningar, så skulle vi i dag, enligt deras egna slutsatser, med en socialdemokratisk regering ha haft ett ungefär 30 miljarder kronor högre skattetryck. Det betyder 3 000 kr. för varje svensk, man, kvinna och barn eller 7 500 kr. för varje sysselsatt. De skattehöjningar vi diskuterar i dag är enligt min mening småpotatis jämfört med detta. Jag vill starkt understryka att vi i de korta stabiliseringspolitiska perspektiven inte har några möjligheter att avstå från att använda även skatter i den ekonomisk-politiska vapenarsenalen. Orsaken är bl.a. att de grundläggande åtgärder som behöver vidtas för en reformerad offentlig sektor och en snabbare tillväxt i den konkurrensutsatta skulle ta så lång tid, så många år, att skatteåtgärder temporärt och övergångsvis helt enkelt kan bli ofrånkomliga. Balansrubbningar i ekonomin, som inträffar exempelvis genom uppgörelser på lönemarknaden eller snabbt inträffade störningar i den internationella konjunkturbilden, kan med andra ord framtvinga skattepolitiska motåtgärder både uppåt och nedåt, trots att dessa i det längre perspektivet måhända ter sig felaktiga eller tveksamma. Jag tror personligen att en stor del av vårt folk har klart för sig att de avtal som träffades på arbetsmarknaden i våras och de finanspolitiska åtgärder som då av alla betraktades som helt nödvändiga för att få slut på en av våra allvarligaste arbetskonflikter i historisk tid ledde till ett köpkraftstillskott och en efterfrågan som låg en bra bit över vad våra reala resurser medgav. Jag tillät mig själv konstatera detta både på ett tidigt stadium och efter avtalet, och jag fick som bekant påskrivet för att jag vågade tala sanning och beskriva verkligheten precis som den såg ut. Fru talman! Nu har socialdemokraterna — i strid mot allt vad de själva tidigare hävdat — förordat importavgifter och nu allra senast importdepositioner. Men liksom moms leder sådana åtgärder, som statsministern påvisat här, till höjda priser och till indragning av köpkraft. Man kan diskutera hur stor den här indragningen blir. Men på socialdemokratiskt håll har man angivit en begränsning av efterfrågan med ungefär 5 miljarder kronor, och det är ett högre belopp än vad momshöjningen skulle ge. Det här är, menar jag, ytterligare ett bevis på den socialdemokratiska sanningens relativitet. Vad som var fel när socialdemokraterna satt i regeringsställning är rätt när de sitter i opposition. Importdepositioner löser dessutom inga problem. De angriper symtomen —- inte problemens orsaker. Man skjuter svårigheterna framför sig och förvärrar dem. Man ger svenska företag en skyddad hemmamarknad — eller tror sig i varje fall göra det — i stället för att tvinga ut dem på den internationella marknaden och sälja på export. Risken för motåtgärder från andra länder är mycket stor. Risken för minskat förtroende för Sverige är ännu större, inte minst bland de fattiga länderna. Varför sade Olof Palme inte i den Brandtska kommissionen det han sade här i riksdagen för en stund sedan, nämligen att importrestriktioner är ”en bra väg” att lösa problem —- en bra väg för den som är nog egoist att flytta över bördan på andra länder, att flytta över de problem som vi bör lösa här hemma på andra länder. Det är alltså en bra väg här i Sveriges riksdag. Var det en bra väg också i den Brandtska kommissionen? Vi vet att man i land efter land just nu på grund av krisen på världsmarknaden diskuterar importrestriktioner av olika slag. Vi vet också att Sverige möter svårigheter då vi vill exportera. Vår bilförsäljning och vår stålförsäljning i USA hotas. Pappersoch massaexporten till EG är i fara. Och vi protesterar. Men hur skall vi kunna protestera i fortsättningen, om vi själva tillgriper samma slags åtgärder. Dubbelmoral är faktiskt en fasligt dålig moral både i detta och i andra sammanhang. Samma dubbelmoral, fru talman, kännetecknar socialdemokraternas helt oförenliga krav på både en ny överbryggningspolitik — det är ju det man förordar — och en åtstramningspolitik. Jag vill kort och gott deklarera att svensk ekonomi definitivt inte har råd med ytterligare ett experiment med isolerad svensk överbryggning. När socialdemokraterna i sin motion påstår att den förra överbryggningspolitiken ledde till ”att Sverige i stor utsträckning lyckades undgå de negativa verkningarna av den internationella lågkonjunkturen” är detta en befängd verklighetsbeskrivning rakt ut i det blå. Det var ju — och det bör gång efter gång slås fast — just det slags politik som grundmurade eller i varje fall ytterligare förstärkte de problem Sverige nu brottas med. Inte undgick vi verkningarna av den internationella lågkonjunkturen! Vi fick i stället igen problemen något senare med ränta på ränta. Vi förlorade vår internationella konkurrenskraft. Den svenska produktionen hölls visst inte uppe, som det påstås i den socialdemokratiska motionen. Industriproduktionen sjönk både 1975 och 1976 och fortsatte sedan att sjunka 1977. Därefter började den öka 1978 och 1979. Medan världsexporten ökade åren 1974-1977 med 10 26, sjönk den svenska exporten med 7 90. Samtidigit som detta ägde rum ökade både den offentliga och den privata konsumtionen här hemma. Därmed vidgades det stora gapet mellan konsumtion å ena sidan och produktion å den andra. Det är det gapet som förklarar dagens stora och svåra bytesbalansproblem. Fru talman! Den väg som vi skall färdas för att nå balans är lång och mödosam. Men färdriktningen måste vara klart utstakad. Det är mycket lätt att säga, som Olof Palme nyss gjorde här, att vi måste producera mera och exportera mera, men förbruka och importera mindre. Men den omställning av det svenska konsumtionssamhället som detta förutsätter är sannerligen inte lätt. Den är mycket besvärlig, och den kräver medverkan av alla — politiker, företagare och anställda. Den förutsätter insikter om och förståelse för arten och vidden av våra problem. Den förutsätter medverkan och solidaritet från alla grupper i vårt samhälle — både från de aktivas sida och från dem som lämnat den verksamma delen av sitt liv bakom sig. Företagare och löntagare måste ta sin del av ansvaret. Det är bland annat mot bakgrunden av detta som man måste bedöma dagens diskussioner om förhållandet exempelvis mellan hyresgäster och villaägare, för att ta två grupper som — enligt min uppfattning felaktigt — brukar ställas mot varandra.

Men regeringen är självfallet — jag vill gärna stryka under det efter de debatter som förekommit i tidningarna — inte ute efter att komma åt eller straffbeskatta villaägare eller egnahemsägare. För en regering som har den bestämda uppfattningen att ägande av hem och bostad är ett mål att stå efter —-av trygghetsskäl bl.a. och för det allmänna välståndets och sparandets skull —är en sådan tanke helt ffträmmande. Vad det ytterst gäller är att åstadkomma en rimlig och rättvis fördelning av de bördor som inflationsekonomin och dess orimligt uppskruvade taxeringsvärden riskerar att lägga på vårt folk; att med andra ord ge innehåll åt begreppet solidaritet. Redan 1975 års långtidsutredning tecknade en sådan bild av vår framtid att många egentligen inte ville tro på den. Jag satt själv i opposition i kammaren och vet hur bekymrade vi blev. 1978 års långtidsutredning, som ju tillkommit under den nya regimens tid, gjorde samma bild än klarare och än mindre tilltalande. Om vårt land inom överskådlig tid skall kunna lösa sina balansproblem, skulle utrymmet för ökad offentlig och privat konsumtion samt för reala löneförbättringar vara utomordentligt begränsat. Och sedan 1978 års långtidsutredning skrevs har nya kraftiga oljeprishöjningar drabbat vårt land. På ett enda år har vi fått en ökning av Sveriges oljeutgifter med ungefär 15 miljarder kronor. Dessutom har både den offentliga och den privata konsumtionen fortsatt att ligga på en högre nivå än vad långtidsutredningen räknade med. Därmed har bristen i bytesbalansen ökat och våra balansproblem ytterligare försvårats. Jag skall självfallet nu inte föregripa den långtidsutredning som pågår och som kommer att redovisas här litet senare i höst, men så mycket vill jag ändå förutskicka att dess analyser inte är mera uppmuntrande, utan tvärtom. Enbart att återställa vår bytesbalans före 1980-talets slut — alltså om vi tar tio år på oss — kommer att kosta oss ungefär hälften av den tillväxt, den BNP-ökning som vi kan räkna med under detta decennium. En stor del av den andra halvan kommer att krävas för investeringar. För ökad konsumtion, offentlig och privat, återstår då mycket, mycket mindre än vad vi hittills vant oss vid och vad vi tidigare räknat med. Häromdagen besvarade Gunnar Nilsson i Dagens Industri en fråga, om löntagarna är beredda på reallönesänkningar några år i början av 1980-talet. ”Nej, så dyster är inte situationen”, svarade han. Men han tillade: ”Klarar vi oss inte ur detta utan sänkta reallöner, då har inte bara den allmänna ekonomiska politiken misslyckats utan en stor del av misslyckandet ligger också hos arbetsmarknadens parter.” Kammarens ledamöter kanske minns att jag i riksdagens avslutande politiska debatt i våras talade om ”en ny fördelningskonflikt” i Sverige, om motsättningen mellan privat och offentlig konsumtion. Den gamla fördelningskonflikten mellan arbete och kapital har alltså, menar jag, ersatts av en ny. Men vårt partiväsende vilar fortfarande på gamla föreställningar. Vi har en opposition som gör allt vad som står i dess förmåga — och det är inte litet då det gäller polemik och retorik — för att övertyga Sveriges folk om att landets problem beror på regeringspartiernas fientlighet mot löntagare och på en orimlig generositet gentemot näringsliv och kapitalägare. Den bilden är falsk, grundfalsk. Det är inte kapitalägare och näringsliv som under de senaste åren gjort orimliga vinster och därmed begränsat utrymmet för enskilda medborgares standardförbättring. Det är den offentliga sektorns utgiftsexpansion som är orsak till detta. När samtidigt, trots detta, den privata konsumtionen fortsätter att öka blir följden växande bytesbalansunderskott, ökad utlandsupplåning och fortsatt penningvärdeförsämring samt den inflation som regeringen nu måste ta itu med. Den nya fördelningskonflikten är alltså en realitet. Det är ansvarslöst — och står i direkt strid med löntagarnas intresse, vågar jag påstå — att stoppa huvudet i busken och låtsas som om konflikten inte existerar. Det gör den i allra högsta grad. Det finns en del representanter för LO som vågar gå ut och tala om det, men fortfarande tiger flertalet. Olof Palme teg som muren i det avseendet, han var desto mer talför i andra. Det är mot den här bakgrunden man skall se regeringens långsiktiga strategi att steg för steg försöka frigöra resurser för direkt produktiva syften och minska budgetbristens andel av bruttonationalprodukten med 1 926 under vart och ett av de närmaste åren. Det åtgärdspaket som läggs på riksdagens bord i mitten av oktober är ett klart konkret uttryck för denna strategi. Men den socialdemokratiska motionen har, som vi påvisat många gånger förut i debatten i dag, inte ett enda ord att säga om denna fördelningskonflikt, om att en hård begränsning av den statliga och kommunala expansionens ökningstakt är helt avgörande för att ett rimligt faktiskt utrymme skall stå till våra löntagares förfogande. Ju längre den offentliga konsumtionsökningen får fortsätta att växa, desto svårare blir det att vinna våra löntagares förståelse och medverkan i den nödvändiga saneringsprocessen. Nu gör socialdemokraterna anspråk på att presentera både ett kortsiktigt och ett långsiktigt ekonomiskt-politiskt program. Då är det desto mer uppseendeväckande att motionen över huvud taget inte diskuterar så viktiga strukturella inslag som den offentliga utgiftsexpansionen utgör trots att vi befinner oss i ett läge där det förefaller helt otroligt att vi skulle kunna återta 1960-talets höga ekonomiska tillväxt. Deras sätt att angripa budgetunderskottet, genom skattehöjningar, är — jag har sagt det nyss — en skenmetod. Om de verkligen vill få ner budgetunderskottet utan att klart sänka utgiftstakten och om de samtidigt vill minska bytesbalansunderskottet måste alla deras skattehöjningar med full kraft drabba just hushållens inkomster. Någon ”kompensation” kan då inte komma i fråga vare sig genom löneökningar eller genom transfereringsökningar. Detta är ren matematik, ren logik. Därmed blir socialdemokraternas politik i själva verket en arbetslöshetsskapande depressionspolitik. Av de tunga posterna på ekonomins användningssida — privat konsumtion, offentlig konsumtion och investeringar — syftar deras politik till att låta anpassningen drabba bara den privata konsumtionen. Eftersom socialdemokraterna inte tycks vilja dra ned transfereringarna till hushållen, måste hela åtstramningen drabba löneinkomsterna. Innebörden härav blir kraftiga reallönesänkningar för löntagarna under en lång följd av år. Annars blir det omöjligt att återställa bytesbalansen och få ner budgetunderskottet. I sanning, fru talman, en utomordentligt originell metod att trygga freden på arbetsmarknaden, löntagarnas standard, sysselsättningen och medborgarnas trygghet i framtiden. Socialdemokraternas politik skulle till nöds kunna sägas vara sammanhängande, om den samtidigt omfattade snabba och kraftiga åtgärder för att höja den svenska ekonomins produktionskapacitet genom produktivitetshöjningar. Olof Palme stod här för en stund sedan och försvarade importavgifter med att vi behöver sådana under en kort tid för att under den tiden öka produktion och produktivitet i industrin. Men att förslag om fonder, branschråd, utvecklingsbolag och branschplaner skulle råda bot på problemen, så att produktiviteten skulle öka som genom ett trollslag, kan självfallet inte tas på allvar. Det tar bl.a. alldeles för lång tid att den vägen åstadkomma resultat, i den mån det på det sättet över huvud blir möjligt. Politiken saknar i själva verket konsistens, logik och trovärdighet. Jag menar, och någon har sagt det förut — Ola Ullsten tror jag — att motionen är en ”opportunistisk produkt” som bekräftar att socialdemokraterna inte är beredda att ta något ansvar för de åtgärder som Sveriges ekonomi kräver. I Danmark står en socialdemokratisk regering för en ekonomisk politik på många ljusårs avstånd från de svenska socialdemokraternas. Den innebär visserligen en real sänkning av lönerna i år med inte mindre än 5 20 och fortsatta reallönesänkningar för kommande år upp till 13 76 men också förslag till besparingsåtgärder som är betydligt längre gående än vad den svenska regeringen har föreslagit och kommer att föreslå. Och den kommunala tillväxttakten skall på kort tid i Danmark bringas ned till noll. Jag har inte hört att någon här i Sverige har gjort gällande att Danmarks tidigare LO-ordförande Anker Jörgensen vidtar åtgärder av det här slaget på grund av bristande förståelse för den sociala tryggheten eller på grund av ovilja eller fientlighet mot löntagarna. Den danska regeringen befinner sig helt enkelt i ett tvångsläge. År efter år har utvecklingen fått rulla på. Man har skjutit problemen framför sig till dess att detta inte längre är möjligt. Om vi godtog det recept de svenska socialdemokraterna ordinerat skulle vi snart hamna i den danska situationen. I sin argumentnöd vill socialdemokraterna göra gällande att regeringens förslag till momshöjning och dess politik över huvud taget innebär ett brott mot den ekonomisk-politiska strategi som tidigare följts i vårt land, att regeringen alltså avsiktligt skulle syfta till att öka arbetslösheten i Sverige. Påståendet är lika befängt som många andra av de anklagelser som förts fram i den socialdemokratiska motionen. Syftet är ju i själva verket det rakt motsatta: Att lägga en ny grund för en så stark ekonomi att vi kan garantera sysselsättning och trygghet åt våra medborgare även i framtiden. Socialdemokraternas ”låt-gå-politik” hotar däremot både trygghet och sysselsättning. Det borde utgöra en tankeställare för socialdemokratiska debattörer och sympatisörer att sysselsättningen, som statsministern för en stund sedan påvisade, aldrig någonsin i Sveriges moderna historia varit så hög som under de år som den borgerliga trepartiregeringen styrt Sverige. Aldrig tidigare har så mycket pengar satsats för sysselsättningsskapande åtgärder som under den perioden. Och det är — jag stryker under detta än en gång — den långsiktiga sysselsättningspolitiken som utgör en av de mest väsentliga grundstenarna i regeringens ekonomiska politik. Detsamma gäller kampen mot inflationen. Den förra trepartiregeringen lyckades genom sina åtgärder — sin bekanta svångrem —i stort sett att halvera inflationstakten under 1978. Om de nya oljeprishöjningarna inte hade drabbat Sverige 1979 hade vi även under det året kunnat inregistrera en för 1970-talet låg inflationstakt. De åtgärder som nu föreslås driver upp kostnader och priser. Det är sant. De kommer att driva upp kostnaderna och priserna, men detta är en ofrånkomlig följd av åtgärder som, när de väl genomförts, leder till en lugnare prisstegring, ett förbättrat inflationsläge, under kommande år. Vi resonerar alltså i den nuvarande regeringen precis på samma sätt som Gunnar Sträng och sedermera Olof Palme — enligt Ulla Lindströms memoarer — gjorde då de argumenterade för momshöjning, därför att en sådan skulle på sikt leda till lägre inflation. I den socialdemokratiska motionen kan vi läsa att skattesystemet ”bör vara utformat så att det uppmuntrar samhällsnyttiga insatser i form av arbete och sparande och motverkar spekulation och improduktiva finansiella placeringar”. Det är så sant som det är sagt! Ett fortsatt reformarbete på skattepolitikens område är nödvändigt för att stimulera arbete, initiativ, företagande, risktagande och sparande. Inom ramen för tillgängliga resurser bör marginalskatten nedbringas och straffbeskattningen av det riskvilliga kapitalet tas bort — för det är fråga om en straffbeskattning! Inflationen skall inte heller i fortsättningen få smyghöja våra skatter. Men sådana slutsatser drar inte socialdemokraterna, utan de drar de rakt motsatta. Inte kan arbete och sparande stimuleras, om marginalskatterna skärps genom borttagen indexreglering! Inte kan en skattehöjning på 7,5 miljarder, som en upphävd indexreglering skulle innebära, öka människors lust att ta nya initiativ! Inte skulle produktiva placeringar stimuleras genom bibehållen dubbelbeskattning av aktier eller genom att en ny produktionsfaktorsskatt läggs på den svenska produktionen! Inte är socialdemokraternas nej till regeringens alla förslag att stimulera sparandet ägnade att upphäva den brist på sparande som bytesbalansunderskottet vittnar om! Och inte är förslaget om kollektiva fackföreningsfonder ägnat att öka näringslivets lust att öka de produktiva investeringarna, som vårt land behöver! Nej, fru talman, så kan de obestridligen stora och svåra problem vårt land står inför inte angripas och lösas. Vad som framför allt krävs är förmåga att se den ekonomiska verkligheten sådan som den ter sig —- inte dölja den i vackra ord. Att ta hänsyn till fakta. Att gå till verket med realism och öppenhet. Att inte till varje pris försöka göra det svårare för regeringen att förverkliga den saneringsprocess som nu har inletts. Sveriges samhällsekonomi håller inte på att förblöda, som socialdemokraterna försöker antyda. Förblöda! Vi har inga ”nödår” bakom oss. Det är ingen ”svältpolitik” som regeringen står för. I själva verket har vi i Sverige bättre förutsättningar än man har i många andra länder att lösa sådana problem. Vi är fortfarande ett av världens rikaste länder. Det är vi! Och det skulle bara fattas om inte detta land med dess arbetssamma människor, tekniskt-industriellt utvecklade industri och rika naturtillgångar skulle kunna ta sig samman för att genom en återhållsam politik under ett antal år lägga en ny och fast grund för en bättre och tryggare utveckling under kommande år, en utveckling som garanterar och säkrar vårt folks sociala trygghet. Men om vi skall lyckas med det måste vi vädja till de enskilda människorna. Vi måste få deras medverkan. Vi måste skapa förståelse hos dem för vad landets ekonomi och deras egen ekonomi och välfärd kräver. Här har vi politiker — jag upprepar det — en utomordentligt angelägen upplysningsuppgift. Det är min förhoppning — även om det inte är mycket som jag kan bygga den på just i dag efter att ha hört de tidigare inläggen — att vi till sist skall kunna konstatera, att ansvaret och förståelsen för landets bästa trots allt är viktigare än kortsiktiga partitaktiska vinster.

Fru talman! Världen av i dag är en värld i ekonomisk kris. De flesta u-länder tyngs av skuldbördor som för dem till konkursens brant. En del av dem har inte tillräckligt med pengar ens för att klara räntor och amorteringar på de lån de tvingats ta för att överleva. Att i det läget låna ytterligare för att klara livsmedelsförsörjning, industriell utveckling och en effektivisering av jordbruket är inte lätt. Industriländerna, som vårt land, drabbas av arbetslöshet, inflation och svåra balansproblem. Oljeländerna har svårt att finna värdesäkra placeringar för sina allt större Inte heller i radikalt annorlunda system än marknadsekonomierna går man fri från den ekonomiska krisens verkningar. Polens problem har förvisso handlat om facklig och politisk frihet, men där finns också orsaker till arbetarnas missnöje som har sitt ursprung i den internationella ekonomiska krisen. De här problemen kan inte varje enskilt land lösa självt. De åtgärder som kortsiktigt kan förbättra ett lands ställning visar sig ofta i det långa loppet vara till nackdel för alla de andra och till sist för världsekonomin som helhet. Skall vi klara problemen fordras i stället mer av internationellt samarbete. Där finns kapitalet — inte minst i oljeländerna. Där finns de overksamma produktionsresurserna — i i-länderna. Och där finns de omätliga behoven — i utvecklingsländerna. Den uppgift vi står inför — om vi för ett ögonblick orkar höja blicken från den svenska momshorisonten — är att försöka kombinera detta till en fungerande helhet. Det vi behöver är ingenting annat än en konjunkturpolitik för hela världen. Oljekapitalet kan ge köpkraft till u-länderna. Då får de råd att köpa de varor som de behöver och som i-ländernas industrier kan producera. Detta är samma tanke som på 1930-talet revolutionerade den nationella ekonomiska politiken. Genom att ge köpkraft åt dem som ingen hade satte man hjulen i gång i samhällsekonomin. Den politiken behövs nu också — fast på en global nivå. Jag vill här passa på, fru talman, att vördsamt be kommunistledaren Lars Werner att veta hut. Han har just i talarstolen påstått att Bertil Ohlin skulle ha tillhört dem som talat för att man skall lösa ekonomiska balansproblem genom ökad arbetslöshet.

Det är den insikten som man i dag skulle vilja se på ett mera övertygande sätt bli demonstrerad hos ledande statsmän i både de västliga industriländerna och de östliga centralekonomierna. Sverige har också problem. Vi har länge levt över våra tillgångar. Genom att hålla uppe den inhemska efterfrågan klarade vi oss undan verkningarna av den första oljekrisen i mitten av 1970-talet. Vi undvek arbetslöshet, men vi drog på oss en inflation som gjorde det dyrt att leva här hemma och gav för höga produktionskostnader för företagen, vilket skapade den mest omfattande krisen i svenskt näringsliv sedan 1930-talet. Den trepartiregering som trädde till 1976 lyckades genom målmedvetna åtgärder återge näringslivet konkurrenskraft och hålla arbetslösheten på en väsentligt lägre nivå än i med Sverige jämförbara länder. Saneringen av de ekonomiska problem som skapats under år då det var socialdemokraterna som hade regeringsansvaret krävde stora statsfinansiella insatser och skapade med ofrånkomlighet ett svårhanterligt budgetunderskott. Vi tog på oss det problemet med öppna ögon, eftersom vi visste att alternativet hade varit arbetslöshet och urholkad social omsorg. Underskott i statens budget betyder att staten måste låna pengar, här hemma — det är huvudsakligen det vi gör — men också i någon utsträckning utomlands. Och precis som enskilda personer måste också staten till sist betala tillbaka sina lån. Om man dessutom inser — även här kan jag våga mig på åtminstone en försiktig jämförelse med våra privata ekonomier — att de fasta utgifterna blivit för stora, så måste man göra vad man kan för att se till att de blir mindre. Vi måste därför steg för steg minska det statliga budgetunderskottet, och vi måste lägga ner all den energi vi har på att återskapa den balans i våra utrikesaffärer som till sist är uttryck för styrkan i den svenska ekonomin. Det här handlar om att anpassa våra utgifter till våra inkomster. Staten måste göra det, kommunerna måste göra det. Vi måste göra det som enskilda individer. Regeringen kommer inför den ordinarie riksdagen i höst att visa vad som i en första etapp är möjligt att åstadkomma i form av uppbromsad utgiftsökning och omprövningar inom den statliga verksamheten. Till detta kommer vi att foga riktlinjer för den allmänna ekonomiska politiken på sikt, inkl. förslag till de offensiva satsningar som är nödvändiga. Vi kan ju inte enbart svälta oss ur vårt ekonomiska sjukdomstillstånd. Vad riksdagen i dag debatterar är mer kortsiktiga åtgärder som syftar till att hindra att vi inleder den långsiktiga saneringskampanjen med att konsumera för mycket och investera för litet, importera för mycket och exportera för litet. Avtalet 1977 bidrog i hög grad till att lösa de kostnadsproblem som svenskt näringsliv befann sig i. Vårens avtal var det första i en ny ekonomisk situation. Regeringens bedömning var att stora lönelyft inte skulle leda till någon standardstegring utan bara resultera i höjd inflation och ökad risk för arbetslöshet. Vi ville från regeringens sida underlätta ett samhällsekonomiskt vettigt avtal genom skatterabatter, genom prisstopp och genom ökade matsubventioner. Det avtal som till sist kom till stånd och andra faktorer kommer nu att öka den sammanlagda köpkraften i Sverige med runt 4 96. I våra viktigaste konkurrentländer minskar efterfrågan samtidigt med ungefär 1 90. En överhängande risk, fru talman, med denna utveckling är att den höga efterfrågan här hemma leder till inflation. En annan risk är att underskottet i handelsbalansen blir ännu större genom att den ökade köpkraften till stor del riktas mot importerade varor. Ökad inflation och större underskott i handelsbalansen leder till sist till en situation där vi på sikt inte kan garantera sysselsättningen. Regeringens förslag syftar till att hindra en sådan utveckling. Den huvudinvändning mot vår politik som vi mött är att världen ju nu står inför en konjunkturnedgång och att det då vore fel att strama åt ekonomin. På det vill jag svara tre saker. För det första: Den momshöjning vi nu föreslår syftar bara till att dra in den ökning av köpkraften som skulle komma till stånd om inga åtgärder vidtogs. Den är alltså inte ägnad att radikalt skära ner köpkraften. För det andra: Vi har i dag en arbetslöshet på 1,8 26 i Sverige. Andra länder, även sådana i vår omedelbara närhet, ligger på både 5, 6 och 7 96. De tendeser till ökad arbetslöshet som vi vet kommer under vintern — även om vi just för dagen kan notera ganska goda resultat — när konjunkturen då går ner måste mötas med en ambitiös arbetsmarknadspolitik. Vi har aldrig tidigare accepterat att det är genom ökad arbetslöshet som Sveriges ekonomiska problem skall klaras, och vi kommer heller aldrig att göra det. För det tredje: Genom att vi nu i detta tidiga skede drar in köpkraft skapar vi bättre handlingsfrihet längre fram. Då kan vi — när det verkligen kommer att behövas — släppa en del av åtstramningen för att stimulera den ekonomiska aktiviteten och därigenom skapa utrymme för sysselsättningen. Utan underskott i våra affärer med utlandet hade vi inte behövt vidtaga de åtstramningsåtgärder vi nu diskuterar I dagens läge är de nödvändiga. Den hållning som oppositionen intar till dessa förslag är i vanlig ordning mycket vacklande. I de mer seriösa inläggen från vissa socialdemokrater finns en insikt om problemens art och vilka lösningar som krävs för att vi skall kunna klara av problemen. Men i den argumentation som vi har hört här i dag finns mycket litet, om ens något, av saklighet och förnuft. Det är ett mycket stort ansvar socialdemokraterna tar på sig när de nu blåser till strid runt om i landet. Väljer socialdemokraterna att piska upp en hård stämning inför nästa avtalsrörelse, försenar och försvårar de inte bara lösningen på landets ekonomiska problem. De avslöjar också att partitaktiska vinster sätts före omsorgen om Sveriges ekonomi och medborgarnas bästa. ser detta mot bakgrund av att socialdemokraterna innerst inne, när de gör sina ekonomiska bedömningar, instämmer i regeringens slutsats att efterfrågan under hösten kommer att bli för stor och att åtgärder måste vidtas mot detta. De socialdemokratiska förslag som har lagts fram bygger också på konstaterandet att vi konsumerar för mycket och investerar för litet. Förslagen har också, vilket jag utvecklade tidigare, i princip samma effekt som de momsoch punktskattehöjningar som regeringen föreslår. För det första: Att införa importdepositioner innebär en betydande köpkraftsindragning. Bo Södersten, ekonom och socialdemokratisk riksdagsman, uppskattar den till ungefär 5 miljarder kronor. För det andra: Att slopa indexregleringen är detsamma som att höja skatten med 6-7 miljarder kronor. Ibland säger socialdemokraterna att en del av den summan skall användas för en annan sorts omläggning av 1981 års skatter än den som inflationsskyddet automatiskt ger. Ibland räknar de sig till godo hela beloppet som ökade statsinkomster med vilka de både skall banta det budgetunderskott som de så hårt kritiserar och betala egna överbud. När allt kommer till kritan har tydligen socialdemokraterna ändå tänkt använda en summa motsvarande åtminstone den momshöjning vi nu diskuterar för att skärpa den direkta statsskatten. Till detta kommer förslaget om importrestriktioner, som kommer att kosta de svenska konsumenterna lika mycket. För det tredje: Som om dessa två svångremssnärtar mot de svenska konsumenterna inte räckte vill socialdemokraterna dessutom införa en proms på ett okänt antal procent. Promsen skulle naturligtvis göra alla varor dyrare för svenska konsumenter samtidigt som den skulle försvåra för industrin att konkurrera på den internationella marknaden och därigenom givetvis också försvåra våra möjligheter att hålla uppe den fulla sysselsättningen. Efter att ha kommit med hela denna lista på skatter och avgifter som minskar efterfrågan mycket kraftigare än vad regeringens förslag gör, går socialdemokraterna ut på gator och torg och målar plakat där det står att regeringens momshöjning skulle skapa massarbetslöshet. Varför målar man inte några plakat om vad socialdemokraterna själva vill göra? Varför bär man inte några plakat där det står: Ja till höjningar av statsskatten? Varför inga där det står: Ja till en 6 å 7-procentig höjning av priserna på alla importerade varor? Varför inte ett där det står: Ja till 3 Zo proms på alla varor? Är det möjligen därför att det skulle bli svårt att få människor att bära sådana plakat? Eller är det opassande att låta de röda fanorna fladdra kring slika budskap? Vilket det är vet jag inte, men genom att inte tala om att det är detta som är den socialdemokratiska politiken för man de svenska väljarna bakom ljuset. Vad jag skulle vilja, fru talman, det vore att man ställde undan plakaten och banderollerna ett ögonblick och visade litet samarbetsvilja i stället i ett för landet besvärligt läge. Vi är ju överens om att Sverige konsumerar för mycket och investerar för litet. Låt oss då erkänna det och låt oss se till att vidta åtgärder emot det. Vi vet att vårens avtal var för dyrbart för att samhällsekonomin skulle orka bära det. Låt oss då inse det och vara överens om att dra in den del som inte ryms i ekonomin, som bara skapar inflation, kostnadskris och arbetslöshet. Vi vet att Sverige under en stor del av 1970-talet levde över sina tillgångar. Låt oss acceptera det och föreslå åtgärder som innebär att vi alla tvingas strama åt en del. Vi vet också, fru talman, att det inte går att spara utan att det märks. Låt oss då sluta upp att kräva kompensation så snart någon sparåtgärd annonseras. Med kompensation för varje åtgärd blir det till sist inga besparingar alls. Vi skall klara pensionärerna med bara folkpension. Vi skall klara barnfamiljerna med många barn. Vi skall klara de sjuka och de handikappade. Vi skall fortsätta att ge bistånd till de fattiga länderna. Vi skall över huvud taget satsa på att skydda de svaga i det besparingsarbete som nu pågår. Men låt oss inse att detta kommer att kräva uppoffringar av oss andra. Att acceptera att besparingar måste till som känns för de flesta är inte att bedriva orättfärdig fördelningspolitik — som det görs gällande i mycket av den socialdemokratiska och kommunistiska debatten. Det som däremot skulle vara verkligt orättfärdigt vore om de aktiva grupperna lyckades pressa ut mer på bekostnad av andra. För i det korta samhällsekonomiska perspektivet motsvaras dess värre alltid vinster för den ena gruppen av förluster för den andra. Det är säkert lätt att ryckas med i en kortsiktig intressestyrd politik. Men för samhällsutvecklingen på längre sikt vore det förödande om inte politiker och politiska partier hade kraft och mod att stå också för impopulära åtgärder även när de känns för de egna grupperna. Jag tänkte nu, fru talman, ta upp en mer djupgående principiell invändning mot den socialdemokratiska motionen. Det gäller förslaget att införa s.k. importdepositioner. Jag tror det är riktigt att säga att få enskilda faktorer — om ens någon — har betytt så mycket för Sveriges utveckling som just liberaliseringen av världshandeln. Utan internationell handel hade vi inte en gång i tiden kunnat utnyttja våra naturrikedomar för att byta till oss varor utifrån som möjliggjorde den svenska industriella expansionen. Det var exporten av järnoch skogsprodukter som gav oss resurser att börja bygga det svenska välståndet. Efter andra världskriget tog den ekonomiska utvecklingen fart. Vi drog fördel av den öppna internationella handeln. Ett sönderbombat Europa med skriande behov av allt blev vår viktigaste marknad. I takt med att industriländerna återhämtade sig efter kriget växte världshandeln och ökade vårt internationella beroende. Sverige är i dag ett av världens mest exportinriktade länder. Men frihandel är — lika litet som ekonomisk utveckling i övrigt — någon självklarhet. Det finns hela tiden strömningar som hotar frihandeln. Och den är känslig för störningar. För att frihandeln skall fungera krävs uppslutning från många. För att den skall störas räcker det med kraftiga avvikelser från några få. Därför har det internationella handelssamarbetet varit mödosamt och tidsödande. Förra året avslutades den s.k. Tokyorundan. Den hade då under sex år diskuterat frågan om avveckling av ytterligare handelshinder. En av de punkter som diskuterades gällde handelsåtgärder för att lösa enskilda länders betalningsbalansproblem. Sveriges ståndpunkt — även under den tid då en socialdemokratisk regering stod för förhandlingarna — var självfallet att industrialiserade länder skulle undvika sådana åtgärder, exempelvis åtgärder i form av importavgifter eller importdepositioner, vilket i princip är samma sak. Sverige har envetet verkat för vidgad frihandel — inte bara för att värna om en ekonomisk princip, utan därför att vi är övertygade om att ett fritt handelsutbyte bäst gagnar de många människornas önskan att få en tryggare tillvaro och ett bättre liv. Men för att den tryggheten och det välståndet verkligen skall vara stabilt krävs disciplin i staternas handelspolitik. Vi måste då också själva ålägga oss den disciplin i det avseendet som vi begär av andra. Vi vet också, fru talman, att vi varje gång ett land bryter mot de handelspolitiska utfästelserna kan avläsa resultatet i vår egen ekonomi och i förhållandena för enskilda människor i vårt land. När USA begränsade Sveriges specialstålsexport blev resultatet inte bara en försämrad handelsbalans och ett minustecken i nationalräkenskaperna. Det innebar också att människor som arbetade inom specialstålsindustrin kände sin försörjning hotad. Sverige har hittills — och jag hoppas vi skall fortsätta att göra det — avstått från att göra andra begränsningar i frihandeln än sådana som kunnat motiveras med behovet att klara vår försörjning i ett avspärrningsläge. Den politiken, fru talman, har inneburit att Sverige hittills har kunnat framhållas som ett föredöme i internationella sammanhang. Debatten om införande av importdepositioner handlar därför om mycket mer än en isolerad och tillfällig omläggning av den svenska handelspolitiken. Ytterst sett gäller det om vi skall acceptera att vi själva och andra slår in på en kurs som vi vet leder till fördjupade världsomspännande ekonomiska problem. Vi lever i en internationell brytningstid. 1970-talet och dess oljekriser har markerat en kraftig avmattning av efterkrigstidens snabba tillväxt och utveckling. Det verkar som om alla de dörrar som leder ut till en fortsatt utveckling har gått i baklås. De flesta utvecklade och underutvecklade länder har väldiga underskott i betalningsbalansen. Oljeländerna har väldiga överskott. U-ländernas skuldbörda växer i snabbare takt än deras möjligheter att få resurser för att klara räntor och amorteringar. Arbetslösheten är i de flesta länder mycket hög. Lösningen på dessa problem ligger, som jag redan tidigare varit inne på, i mer av internationellt samarbete. Men sådana lösningar verkar vara mycket långt borta. Biståndet minskar när det i själva verket skulle behöva öka, inte bara för u-ländernas skull utan för världsekonomins och därför också för vår egen skull. Kreditgivningen på mjuka villkor till de fattiga länderna stagnerar i stället för att expandera, vilket den borde göra — återigen: inte bara för u-ländernas skull utan i lika hög grad för vår egen skull. Protektionismen tilltar när den i stället skulle behöva avvecklas. Om i det läget också Sverige valde att slå in på protektionismens väg, fruktar jag att det för många länder skulle kunna bli den signal de länge väntat på. Vi vet ju alla att trycket på regeringarna att skydda sina hemmaindustrier är mycket hårt i så gott som samtliga industriländer. Inom den amerikanska bilindustrin kräver både företagsledning och fackliga organisationer hårda tag mot importen av bilar till USA. I Europa finns det länder med långt större problem än Sveriges. Deras arbetslöshet är mångdubbelt större och deras balansproblem avsevärt svårare. Dessa länders reaktion på svenska importrestriktioner måste självfallet bli: Kan Sverige, med sina mycket begränsade arbetslöshetsproblem, kan också vi. Sedan kommer de sannolikt att handla därefter. För den rika världen skulle en fortsatt protektionistisk utveckling och isolering innebära en stegring av arbetslösheten och ännu större betalningsbalansproblem. Många länder skulle tvingas till åtgärder som skulle innebära att viktiga mål i välfärdsstaten finge uppges. För u-länderna skulle en protektionistisk inriktning från industriländernas sida bli rena katastrofen. I en debatt nyligen här i riksdagen sade Olof Palme så här: ”Underskotten i nästan alla de västliga i-ländernas betalningsbalanser främjar valutaoro och protektionism. Inflationen går vidare i tvåsiffriga tal, urholkar löner och sparande och fördjupar de ekonomiska orättvisorna i samhället. Utvecklingspessimism och handlingsförlamning breder ut sig. Visst är det förståeligt att solidariteten inom och mellan folken sätts på prov under sådana förhållanden.

I den s.k. Brandtkommissionen har ju Olof Palme tillsammans med andra, representerande vitt skilda politiska åskådningar, mycket vältaligt varnat i-länderna. Även om han inte nämnt Sverige vid namn, har man där pekat ut just den typ av i-länder som har ekonomiska problem som Sverige och sagt att de bör låta bli att lösa sina ekonomiska svårigheter genom att skydda sig från u-landsimporten. Att då — ironiskt nog samma vecka som Förenta nationerna diskuterade Brandtkommissionen — sitta hemma i Sverige och skriva motioner, där det krävs att Sverige skall välja just en politik med protektionism och ökad isolering, är ingenting annat än kvalificerat politiskt dubbelspel. Folkpartiets ståndpunkt är här klar. Den vilar på insikten att de problem som Sverige och världen står inför aldrig kan lösas genom isolering och avskärmning. Vare sig vi önskar det eller inte, hör alla länder och människor samman, är vi alla beroende av varandra. Därför måste också problemen lösas i samverkan, inte genom isolering.

Fru talman! Debatten inför detta urtima riksmöte har framför allt rört regeringens förslag att höja momsen. Ingen menar att det alltid är fel att höja momsen — det beror helt på hur och när det görs och vilka effekter man uppnår. Men att just nu höja momsen har kritiserats från nästan alla håll: av den politiska oppositionen, av såväl arbetarnas som tjänstemännens och akademikernas fackliga organisationer, av företag. banker, ekonomer och näringslivsorganisationer. Någon försöker kanske trösta sig med att får man kritik från både näringslivet och fackföreningsrörelsen så bör man ha hamnat ganska lämpligt mitt emellan. Den här gången är det emellertid inte så. Ett inslag i kritiken — och det är den helt avgörande invändningen — är nämligen alla överens om: Momshöjningen kommer konjunkturoch sysselsättningsmässigt direkt fel. Därför blir åtgärden negativ vare sig man är arbetsgivare eller anställd. Personligen kan jag inte låta bli att bakom regeringens åtgärd ana att något närmast revolutionerande håller på att ske: Man håller på att ge upp den inställning som hittills har vunnit mycket bred anslutning, nämligen att full sysselsättning skall vara ett överordnat mål i den ekonomiska politiken. Jag kan inte låta bli att dra slutsatsen att regeringen nu är så desperat att den accepterar att bekämpa de ekonomiska problem den själv har bidragit till att skapa, genom att medvetet godta en högre arbetslöshet. Varför då den här oron för sysselsättningen i ett läge där situationen på arbetsmarknaden är relativt god? Vi har hög sysselsättning och följaktligen låg arbetslöshet, och vi har förhållandevis gott om lediga jobb. Jo, alla tecken tyder på att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Samtidigt är det statsfinansiella läget så dåligt att några miljarder att lägga ut på krisföretag, 25-kronor och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder knappast finns. När vi för snart fyra år sedan gick in i en sysselsättningskris ökade antalet människor som var föremål för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder med 60 000. Men är regeringen beredd att göra samma insats nu?

Skall man till det lägga regeringens försök att skära i den offentliga sektor som hittills har svarat för sysselsättningsökningen i landet och dess uppenbara strävan att driva på lågkonjunkturen genom att höja momsen och olika punktskatter — då riskerar vi att snart få möta den största öppna arbetslösheten på mycket länge. Detta är fullständigt oacceptabelt för socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Varje politik som använder arbetslöshet som ett medel för att bekämpa ekonomiska problem kan bara leda till strid. Men momshöjningen kommer inte bara att öka risken för arbetslöshet. När den sätts in i ett läge då vi dels anar lågkonjunkturen bakom hörnet och dels har fått uppleva flera år av standardsänkningar för de vanliga inkomsttagarna, kommer den att sabotera resultatet av de just genomlidna avtalsförhandlingarna och allvarligt försvåra de kommande. Jag vill och måste ta kammarens tid i anspråk med att gå tillbaka i den händelsutveckling som vi har upplevt det senaste året. 1980 års löneförhandlingar havererade ju som bekant under våren, men de blindskär som förorsakade haveriet lades ut av regeringen redan under hösten 1979. En av de stora stötestenarna var skatteomläggningen — den som regeringen menade skulle bana väg för en avtalsuppgörelse. Men det enda som skedde vid det tillfället vara att Svenska arbetsgivareföreningen passiviserades under strängt taget hela första kvartalet 1980. Detta smittade också av sig på den offentliga sidan och resulterade i framställningar om förlikning. Medan den dåvarande arbetsmarknadsministern stretade med att få fram medlingskommissioner — vilket inte var lätt med hänsyn till de förutsättningar som fanns — satt statsministern i en annan del av kanslihuset och knåpade med ett papper som sedan blev det s.k. sexpunktsprogrammet. Avsikten var ju att snabbt få det genomfört i riksdagen tillsammans med lönestopp — utan hänsyn till de mödor som arbetsmarknadsministern hade haft med sina medlingskommissioner. Av skäl som nu är väl kända misslyckades denna SAF-inspirerade strategi. Medlingsarbetet startade, men det gick trögt på grund av att medlarna — i varje fall på den privata sidan — var regeringens förlängda arm i förhandlingarna. Visserligen hade man inga informationer om vad de sex punkterna innebar, trots att de vid den tidpunkten hade upphöjts till hela regeringens räddningsplanka i de komplicerade förhandlingarna. Från fackligt håll hade vi i flera månader fört fram krav till regeringen på insatser som skulle underlätta förhandlingarna. Jag stod själv i denna kammare den 27 februari och uttryckte mig mycket tydligt på den punkten. Jag sade att nu hade regeringen chansen men att det var sista chansen. Regeringen försatt i det läget sin chans att spela en positiv och aktiv roll. När dets.k. paketet till sist kom var det för tunt och framför allt kom det för sent. Ändå var vi naturligtvis efterhängsna med våra frågor om hur paketet skulle finansieras. Den enda vaga upplysning som gavs vid det tillfället var att det inte skulle ske via höjd moms eller genom andra skatteskärpningar! I dag vet vi betydligt bättre. Den skatterabatt som har figurerat i dagens debatt räckte bara i tre månader — sedan drar man in den med ränta. Jag skall inte uppehålla mig vid konfliktupplösningen och utvecklingen på kvällen den 11 maj. Alla som var intresserade kunde ju med egna ögon bevittna det illustra spektakel som utspann sig den kvällen. ”I arbetsfredens intresse” var regeringen den första instans som ställde sig bakom medlingsförslagen. Statsministern lyckades ju som alla vet övertyga Svenska arbetsgivareföreningen om behovet av dess godkännande. Uppgörelsen var också vid det tillfället acceptabel — enligt regeringens betygsättning. Nu vet vi att uppgörelsen var acceptabel endast i det ögonblick då det gällde att rädda arbetsfreden under 1980. I dagsläget är den uppenbarligen helt oacceptabel och måste enligt regeringens mening korrigeras. Med den inställningen från regeringens sida och utifrån den argumentation som förs fram i dag blir det nästan omöjligt att bedriva vettiga avtalsförhandlingar. När momsdebatten kom i gång hävdade man att köpkraften redan var för hög. På den punkten har man ändrat sig. Nu heter det att den kommer att bli för hög. För att ge status och auktoritet åt detta påstående åberopades en OECD-rapport som kunde ge intryck av att man hade gjort en speciell Sverigestudie för andra halvåret 1980. Nu är emellertid också den illusionen borta ur debatten. Kvar finns bara en vacklande fasad — vacklande därför att den bara stöttas upp av regeringen och några av de trognaste vapendragarna i massmedia. Det finns inte något tillgängligt officiellt material som pekar på några markanta förändringar i privatkonsumtionen, och ingenting kan vidimera regeringens uppfattning om utvecklingen under den återstående delen av året. Däremot vet vi med säkerhet att inflationen kommer att begränsa köpkraften under hösten och året ut. Alla tecken tyder på att vi rédan under september passerar den garantispärr på 571 enheter i konsumentprisindex som den 1 december skall ge en kompensation på 1 26 till löntagarna. Siffran 571 är inte godtyckligt tillyxad — den markerar den smärtgräns som uppgörelserna tålde, och då räknade vi ändå inte med en momshöjning. Inflationen har således redan denna månad korrigerat allt det som regeringen menar måste korrigeras. Det kommer med andra ord att bli ytterligare ett år med reallöneförsämringar. Jag hörde i dag statsministern redovisa hur reallöneförbättringarna hade fortskridit — om man får uttrycka det så — från 1976, och han åberopade offentlig myndighet. För det första tror jag att den siffra som nämndes var en ren felsägning. För det andra skulle det vara intressant att se vilken offentlig myndighet som har kunnat prestera denna generella reallöneförbättring för löntagarna. Såvitt jag förstår är de ansvariga för vår ekonomi inte särskilt intresserade av inflationsbekämpande åtgärder. Man får tvärtom ett intryck av att de är ute efter att öka hastigheten på inflationen. Också detta försvårar allvarligt möjligheterna till en lugn och återhållsam avtalsrörelse. Det är i denna situation som arbetsmarknadens parter skall börja förberedelserna för den nya avtalsrörelsen. Då är det inte så anmärkningsvärt om denna hotbild förenar både LO och SAF i ganska entydiga bedömningar. Vi skall åter skickas ut i ovisshet med vaga löften om nya åtgärder som skall underlätta förhandlingarna, löften som egentligen inte förpliktar till någonting. Och vi skall sätta i gång efter det att regeringen redan har vidtagit åtgärder som försvårar förhandlingarna, t.ex. den momshöjning som vi diskuterar i dag. Detta är det nya och mest påtagliga inslaget i vad man kallar den svenska modellen, den modell som på senare tid avlivats många gånger och blivit vederbörligen begråten. Nu är det hög tid att den får sin upprättelse. Men om det skall kunna ske måste renoveringen sättas in omgående. Det är med verklig oro som LO ser fram emot den kommande avtalsrörelsen. Vi får som vanligt uppfordrande förhållningsorder om det ansvar vi måste känna för den svenska ekonomin. Däremot talas det mindre om de motprestationer som krävs för att vi skall kunna leva upp till detta ansvar. Låt mig ta ett exempel. Den förestående justeringen av 1981 års skatteskalor — som skulle kunna underlätta avtalsrörelsen — kommer uppenbarligen att innehålla samma ingredienser som tidigare skapat bekymmer, nämligen indexreglering och marginalskattesänkningar, som i allt väsentligt gynnar höginkomstgrupperna. När det gäller det aviserade sparpaketet har vi redan fått veta att alla måste vara med och bidra till det, men all erfarenhet säger oss att det är våra svaga grupper som får göra flest nya hål i svångremmen. Inför dessa perspektiv blir allt tal om att vi skall visa samhällsansvar närmast en utmaning. Fru talman! Vi har ingen önskan att driva igenom så höga nominella löneökningar att det skulle skada samhällsekonomin. Men samtidigt måste regeringen förstå att vi som fackliga organisationer varken vill eller kan överge medlemmarnas krav och inordnas som ett passivt instrument för regeringens ekonomiska politik. Vi förnekar inte de demokratiskt valda politiska organens formella rätt att med politiska majoritetsbeslut i efterhand korrigera en avtalsrörelse. Men här handlar det ju inte om vad som är formellt rätt utan om vilken politik som är klok och riktig och som gagnar uppgiften att för framtiden skapa inte bara ekonomisk balans utan också solidaritet, rättvisa och samarbete i stället för klyftor och motsättningar. Skall man klara detta måste man hantera den formella rätten med varsamhet och känsla, och på det området har jag tyvärr mycket att invända mot regeringens handlag. Låt mig till sist vara förmäten nog att ge regeringen vissa råd om hur man skall hantera krisen, sparplanen och de kommande insatserna för att underlätta avtalsrörelsen. Det kommer aldrig att gå att klara av detta i samförstånd, om regeringen följer det råd som ges av bl.a. Svenska Dagbladet, nämligen att sätta fördelningspolitiken på undantag. I stället måste politiken först och främst gå ut på att genomföra verkligt offensiva insatser för att stärka industrins ställning, få hjulen att rulla igen. Om man ändå måste vidta besparingsåtgärder och köpkraftsindragningar måste de i första hand genomföras fördelningspolitiskt rättvist. Bördorna måste i första hand bäras av dem som är starkast. När man har vidtagit alla tänkbara åtgärder med den inriktningen och det ändå inte räcker, då — men först då — kan man räkna med att få förståelse för åtgärder som drabbar de breda folklagren. Men dit har vi långt, så länge som praktiskt taget samtliga socialdemokratiska förslag med offensiv inriktning inom näringspolitiken, forskningspolitiken, energipolitiken m.m. avvisas utan att regeringen presenterar några alternativ. Vi har också långt till det tillståndet, så länge regeringen framhärdar i att t.ex. behålla indexregleringen och marginalskattesänkningarna för höginkomsttagare. Regeringen kan aldrig räkna med att få förståelse från Landsorganisationen, om man också fortsättningsvis ställer krav på försämringar för de sämst ställda grupperna men underlåter att ställa samma krav på bättre ställda grupper i vårt samhälle.

Fru talman! Det regeringsförslag riksdagen behandlar i dag innebär en klar kursändring av den ekonomiska politiken i vårt land. I en nedåtgående konjunktur skall finanspolitiken kraftigt stramas åt och skatterna höjas med sammanlagt 8 miljarder kronor. De svenska hushållen skall berövas köpkraft med 6,5 miljarder kronor och den privata konsumtionen dras ned med ungefär 3 o. Den här politiken har förkastats av en nästan enhällig opinion utanför regeringens kansli. Man befarar att den leder till ökad arbetslöshet, att den fördjupar lågkonjunkturen och försvagar industrin och att den försvårar nästa års avtalsrörelse. Mot denna storm av kritik har regeringen inte ens försökt värja sig. Jag tycker att det är symtomatiskt att när LO:s ordförande tar upp en aspekt som högeligen borde intressera regeringen, nämligen förhållandet mellan arbetsmarknadens parter, har de tre partiledarna i regeringen övergett riksdagen och lämnat åt budgetministern att ensam hålla fortet. Snarare instämmer man i kritiken. Sverige har inte längre råd att föra någon överbryggningspolitik, säger man, för att värna sysselsättningen och motverka en ekonomisk tillbakagång. Särskilt Gösta Bohman strök under det med eftertryck i sitt anförande. Vi har fått en ny arbetsmarknadsminister. Häromdagen sade han någonting som vi väl får tolka som ett slags programförklaring. Han deklarerade, att den ekonomiska politiken misslyckas först när arbetslösheten når 3 20. Eftersom det betyder ca 130 000 arbetslösa i vårt land, kan vi alltså vänta oss en uppgång av arbetslösheten med minst 50 000 människor, innan regeringen erkänner något misslyckande. Ola Ullsten har, som jag antytt, dragit sig tillbaka till utrikesdepartementet, men jag måste ändå erinra om vad han sade för en stund sedan, när han manade fram Bertil Ohlins ande. Han pekade på den ekonomiska politik mot arbetslöshet som var inspirerad av Keynes och på att Ohlin i det avseendet var en av Keynes främsta lärjungar. Också vid folkpartiets landsmöte riktades hyllningar till Bertil Ohlin. Men knappt hade dessa tystnat förrän två av folkpartiets statssekreterare, ”firman Westerberg & Westerberg”, framträdde i en tidningsartikel och, måste man nog säga, grovt skymfade både Keynes och Bertil Ohlin. De båda kompanjonerna framhöll där att den värsta olycka som har hänt västvärlden var Keynes idéer om en aktiv konjunkturpolitik. Framtiden tillhör Milton Friedman och hans monetarister, förklarade de. Jag vill rikta ett par frågor i första hand till folkpartiet men också till regeringen. För det första: Är arbetsmarknadsministerns uttalande om 3 Z6 arbetslöshet att uppfatta som det nya målet för regeringens arbetsmarknadspolitik? Kommer man inte att reagera förrän den gränsen uppnås? Och vad händer om arbetsmarknadspolitiken misslyckas — vilken nivå kan vi då vänta oss? För det andra vill jag fråga — och jag vänder mig då speciellt till folkpartisterna här i kammaren: Är det Milton Friedman som skall föra det liberala arvet vidare i folkpartiet efter Bertil Ohlin? När regeringen presenterade sina skatteskärpningsförslag i augusti hävdade man att det råder en överefterfrågan i Sverige. Den måste avlägsnas för att det inte skall bli en s.k. överhettning av vår ekonomi. Bakgrunden till den bedömningen skulle vara en förväntad köprusch i höst från de svenska konsumenterna, som laddade med köpkraft skall störta ut i affärer och varuhus. Märkligt nog har jag inte hört denna teori om överefterfrågan och om den stora köpruschen upprepas i regeringsrepresentanternas inlägg hittills. Och kanske det är klokt att de inte fört fram den, eftersom riksdagens finansutskott i sitt majoritetsbetänkande raserar hela den kuliss som snickrades ihop i augusti. Den borgerliga majoriteten konstaterar helt kallt att den ekonomiska utvecklingen under 1980 i stort sett ligger i linje med de bedömningar som man gjorde i våras. Bakom formuleringen ”i stort sett” ligger insikten att det — vilket egentligen var väntat — har gått en smula sämre. Men borta är alltså herr Fälldins semesterupptäckter av dramatiska försämringar av vårt ekonomiska läge. Borta är också allt tal om överhettning och överefterfrågan. Man avfärdar t.o.m. regeringens påståenden om att den privata konsumtionen skulle vara huvudorsaken till det stora underskottet i handelsbalansen. Det kan till stor del förklaras, säger utskottsmajoriteten, av stor oljeimport och ökad import av investeringsvaror. Märkligt nog är det samma teori som den som har framförts av oss socialdemokrater. Men då blir följande fråga självfallet helt avgörande: Om det nu inte råder någon överefterfrågan och om det inte finns någon överhettning att bekämpa, varför skall då 6 1/2 miljarder kronor dras in för att minska efterfrågan och köpkraft? Den borgerliga delen av finansutskottet lämnar besked på den punkten. Det är ett långt mera brutalt, men också långt mera rättframt besked än regeringens. Takten i Sveriges utlandsupplåning har blivit så hög att den inte längre kan upprätthållas, säger utskottet. Sverige befinner sig farligt nära gränsen för vad ett enskilt land kan låna upp på de internationella kreditmarknaderna. Den slutsats man drar är alltså följande: Utan någon överefterfrågan, utan hänsyn till konjunkturläget måste efterfrågan dras ner därför att regeringen inte vågar fortsätta låna pengar utomlands i oförändrad takt. Så enkelt är det. Klarare kan det inte uttryckas att Sverige hamnat i ett nödläge där tidigare hänsyn till sysselsättningen och allmänt omfattade principer för en aktiv konjunkturpolitik måste överges. Utskottsmajoriteten sammanfattar på ett utmärkt sätt situationen i en enda mening: Vi kan nu inte vänta längre med att sätta in åtgärder. Regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten kräver sedan att riksdagen skall besluta om den största skattehöjningen i vårt lands historia utan ens ett försök till bedömning om det är bra för landet eller inte, om det löser något av våra ekonomiska problem eller tvärtom förvärrar dem. I propositionen och i betänkandet skjuts hela den bedömningen på framtiden. Utskottsmajoriteten anser att en mer noggrann avvägning av den ekonomiska politiken måste anstå till dess att fastare underlag föreligger. Men då är det så dags, Eric Enlund! Det är också en ganska fantastisk tanke att riksdagen först skall fatta beslut om att höja skatterna med 8 miljarder kronor, sedan skall ”en mera noggrann avvägning” av den ekonomiska politiken göras. Det är som att först slakta kon och sedan undersöka varför hon gått i sin, för att anknyta till ett av statsministerns mera kända ordspråk. När regeringen äntligen nu handlar, när man tar itu med de ekonomiska problem man själv i hög grad medverkat till att skapa, då resulterar det i en massiv höjning av skattetrycket. Fru talman! Det är faktiskt svårt att tro att de här förslagen kommer från en regering, sammansatt av tre partier, som i åtminstone två årtionden som lösning på nästan varje ekonomiskt problem haft det stående kravet: Sänk skatterna! Och aldrig någonsin har jag tidigare hört dem anföra att höjda skatter skulle hjälpa. Visserligen har dessa partier i regeringsställning visat en överraskande stor fingerfärdighet i att både höja skatter och hitta på nya. Men på det retoriska planet har man fortsatt att driva sin gamla linje. Hör bara vad Gösta Bohman skrev i årets finansplan, som lades fram i januari: ”Vi torde dock ha passerat den punkt vid vilken det är möjligt att förbättra det offentligas finanser genom ett skärpt skattetryck. En sådan politik skulle leda till en allmänt sänkt tillväxt samt försvagning av skatteunderlaget.” Det är ungefär vad vi hävdar i dag. Men nu höjer regeringen alltså skatten med 8 miljarder kronor och räknar sig till godo 6,5 miljarder kronor i ökade statsinkomster. Det sägs inte ett ord om faran för sänkt tillväxt och omöjligheten att höja skattetrycket. Ändå får vi — man skall inte bli överraskad över någonting — höra Gösta Bohman i sitt anförande i dag säga precis samma sak igen, nämligen att skattehöjningar för att angripa budgetunderskottet är en skenmetod, den kan aldrig lyckas. Nu har Gösta Bohman skaffat sig en utväg ur detta dilemma. Vår ekonomiminister har nämligen uppfunnit en språklig finess enligt vilken vissa skattehöjningar inte är några skattehöjningar. De är i stället konjunkturpolitiskt motiverade köpkraftsindragningar, som kan accepteras av moderater. Då är frågan: Är detta en konjunkturpolitiskt motiverad köpkraftsindragning och inte en skattehöjning? I varje fall gör finansutskottet rent hus med den mytbildningen, och man har ett mycket enkelt skäl. Det går inte att i en begynnande lågkonjunktur beskriva en stor finanspolitisk åtstramning som konjunkturpolitiskt motiverad. Det enda lilla finger man sträcker ut åt Gösta Bohman är uttalandet att det inte är säkert att skattehöjningarna under alla omständigheter måste ligga kvar med hela sin tyngd under hela år 1981. Någon avvecklingsplan för skattehöjningarna är det sannerligen inte man presenterar. Och dessutom =— för folk i allmänhet är det nog ingen större skillnad, om matpriserna och bensinen blir dyrare för att Gösta Bohman vill dra in köpkraft, eller om det sker för att statens usla finanser kräver höjda skatter. Vi har alltså kommit i den kanske något överraskande situationen att en borgerlig regering kraftigt vill höja skatterna, medan den socialdemokratiska oppositionen motsätter sig detta. Vi anser att vi har goda skäl för vår Nr U:6 ståndpunkt. Det avgörande skälet är att vi inte tror att stora skattehöjningar i höst skulle bidra till att lösa landets problem. Vi tror tvärtom att de skulle förvärra problemen. Det betyder inte att vi underskattar allvaret i landets ekonomiska läge. Vi inser fullt ut de faror som lurar, om utlandsupplåningen fortsätter i oförminskad takt. I själva verket var vi länge ganska ensamma om politikens område att varna för den situation som nu har uppstått, där det är uppenbart att regeringen icke längre anser sig ha handlingsfrihet i den ekonomiska politiken. Inte heller kan vi beskyllas för att ha nonchalerat de allvarliga konsekvenserna av statens budgetunderskott. Tvärtom har vi från början bekämpat den katastrofala borgerliga finanspolitiken. Men också på den ekonomiska politik som förs i ett krisläge måste det ställas vissa grundläggande krav. Den får inte utformas i panikens tecken, som nu sker. Den måste bygga på en mera långsiktig strategi. Och framför allt — den måste ha som övergripande mål att öka landets resurser och fullt utnyttja de produktiva krafter som finns. j Ett numera omtyckt sätt att sammanfatta landets ekonomiska problem är att säga att vi förbrukar, konsumerar, mer än vi producerar. Men huvudorsaken till att det är så är inte att den stora mängden människor i det här landet på senare år kraftigt höjt sin levnadsstandard och sin konsumtion. Sedan 1976 och fram till i år har den privata konsumtionen inte ökat mer än 2,5 Jo. Det är mindre än 1 96 om året. Det som inträffat är i stället att landets produktionsförmåga gått ner. Industrin har krympt genom nedläggningar av hela industribranscher och utslagning av företag. Investeringarna minskade mellan 1976 och 1979 med 40 96, dvs. utbyggnaden bromsades upp. Eftersom vi nu anser att med regeringens politik är risken stor att Sverige drasin i en ny svår lågkonjunktur är vi rädda för att den politiken kommer att leda till att produktionsförmågan sjunker ytterligare. Det kan betyda att den utbyggnad av industrin som nu äntligen startat stannar upp. Vi kan få nya industrikriser och därmed en ökad utslagning av företag och produktionskapacitet. Det var vad som hände under den förra svångremsepoken, som herrar Bohman och Fälldin ställde till med 1977 och 1978. Effekten blir — det upptäcker man efter ett tag — att vår produktionsförmåga sjunker ytterligare. Och konsumtionen blir trots skattehöjningarna, trots standardsänkningen, ändå för stor i förhållande till vad vi förmår producera. Det enda som hänt är då att Sverige har tagit ett steg till i utförsbacken. Med andra ord — om man försöker lösa våra balansproblem genom en hård åtstramningspolitik riskerar man inte bara att den leder till arbetslöshet och sänkt levnadsstandard. Den politiken kan också vara helt verkningslös för det som den vill uträtta, och underskottet i utrikeshandeln låter sig inte | rubbas. Det finns flera exempel runt om i världen på länder som misslyckats med åtstramningsmetoden och kommit in i en nedåtgående spiral, där man trots | stora uppoffringar inte lyckats avlägsna underskottet i de utrikes affärerna. I 81 Sverige har vi dessutom egna erfarenheter att lära av. Det står väl numera alltför klart att den förra svångremsperioden födde flera problem än den löste. Den här tacksamheten inför en hård åtstramning som recept mot underskottet i utrikeshandeln finns inte bara i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. En rad ekonomer har anfört liknande farhågor. Jag skall ur högen av kritiska kommentarer ta en, av Karl-Olof Faxén vid Svenska arbetsgivareföreningen. Han skriver om regeringens åtstramningspolitik: ”Vi kan inte dämpa importen så starkt att den svarar mot den export vi får med nuvarande marknadsandelar, även om det kan bli en tillfällig effekt under en sexmånadersperiod”. Och han tillägger något som med tanke på den egentliga orsaken till regeringens brådstörtade ingrepp borde låta särskilt olycksbådande: ”En lösning av vårt bytesbalansproblem genom inhemsk åtstramning kan aldrig bli internationellt trovärdig”. Av det här har vi dragit slutsatsen att det Sverige nu behöver är raka motsatsen till den Fälldin-Bohmanska kvartalspolitiken. Det viktigaste just nu är att den ekonomiska politiken innehåller en långsiktig strategi, som förmår ta vara på den utvecklingsförmåga och de resurser som finns i vårt näringsliv och i vårt lands ekonomi. Det är nu det gäller att lyfta fram det som kan skapa ny tillväxt, bygga upp vår produktionsförmåga för framtiden. Vi är helt på det klara med att snabba åtgärder samtidigt måste vidtas, så att inte underskotten och obalanserna växer oss över huvudet. Vi kan inte fortsätta att låna utomlands i den nuvarande takten. Vill vi slippa se Internationella valutafonden ta befälet över oss, måste kraftinsatser till för att öka vår export och hålla nere vår import. Men de åtgärderna får inte vara så utformade, att de bryter sönder den ekonomiska tillväxt vi har och försvagar industrins utbyggnad. Den avgörande skillnaden mellan vår politik — den vi argumenterar för här i dag — och den som regeringen föreslår är alltså att vi i all möjlig utsträckning vill stödja sysselsättning och produktion i Sverige, få fart på ekonomin och motverka den lågkonjunktur som väntar. Detta är skälet till att vi säger nej till regeringens skattehöjningar — höjningar av momsen, av bensinoch oljeskatten, av charterskatten och av chokladskatten. De omedelbara åtgärder vi i stället föreslår är följande: 1) Konsumtionskrediterna bör begränsas, bl.a. genom att ss.k. utlåningsreglering tillämpas för kontokortsföretagen. 2) Ett system med tidsbegränsade importdepositioner bör införas. På det sättet kan importen minskas och efterfrågan styras över så att den inhemska produktionen stimuleras och sysselsättningen stärks. Men — och det är viktigt —- importbegränsningarna måste kombineras med offensiva åtgärder för att bygga ut industrins kapacitet, så att vi kan öka exporten, men också bättre försörja vår hemmamarknad. 3) Skogsavverkningarna måste öka för att trygga industrins virkesförsörjning. Vi skulle på det sättet kunna öka exporten av skogsindustrins produkter. 4) Åtgärder bör vidtas för att spara energi och minska vårt stora oljeberoende. Den åtgärd vi vill sätta in direkt mot importen är då framför allt en tidsbegränsad importreglering på ungefär ett år. Det skall ske genom s.k. importdepositioner: Varje importör åläggs att sätta in en viss andel av importlikviden — det han betalar för importvarorna — på ett räntelöst konto i riksbanken. Han får tillbaka pengarna efter en viss period — det kan vara sex månader eller något mer — men han har då förlorat räntan på pengarna. Effekten blir att det blir dyrare att köpa importerade varor än att köpa svenska varor. Från den här regleringen vill vi undanta råvaror, bränslen och industrins insatsvaror. Med tanke på debatten här i förmiddags vill jag upprepa att vi angav de här undantagen för regeringen och för statsministern redan vid överläggningarna den 15 augusti. Det är därför helt obegripligt att Thorbjörn Fälldin kan fortsätta och upprepa påståendet att våra förslag skulle leda till en ökad kostnad i industrins investeringar. Jag vill säga två saker av mera principiell natur om det här förslaget. 1. Svensk arbetarrörelse har under hela sin tillvaro varit övertygad om värdet av en fri handel. Det är under socialdemokratins ledning Sverige har blivit en ledande frihandelsnation. När socialdemokratin nu förordar att Sverige under en klart avgränsad tidsperiod skall tillämpa en importreglering innebär det ingen förändring av vår traditionella frihandelsvänliga grundsyn. Men vi anser att om vi inte löser våra balansproblem nu, kan vi av en alltmer försvagad ekonomi tvingas in i en mera bestående protektionism, med skyddsåtgärder för vår industri som måste behållas även på längre sikt. 2. Vi föreslår ingenting som är förbjudet eller olagligt. Enligt det allmänna handelsavtalet GATT har ett land som har råkat in i en akut kris rätt att införa tidsbegränsade importrestriktioner. Den rätten har också använts under åren av en rad andra industriländer. Enligt vår uppfattning befinner sig Sverige i ett sådant läge. Vi har ett mycket stort strukturellt underskott i bytesbalansen. Det är tre å fyra gånger större än vad som svarar mot vår andel av industriländernas samlade underskott. Sveriges internationella kreditvärdighet har satts i fråga utomlands. Nu påstår man — det har gjorts i rikt mått här i dag — att vårt förslag om importdepositioner i själva verket är någonting mycket värre än regeringens förslag om skattehöjningar på 8 miljarder kronor; det skulle leda till en väldig köpkraftsindragning och därför minska efterfrågan lika mycket som regeringens skattehöjning. Kanske bör det något klargöras vad det handlar om. Det är riktigt att importdepositioner gör importerade varor dyrare och därmed minskar efterfrågan framför allt på sådana. Men det är ju inte detsamma som att den totala efterfrågan i landet minskar i samma utsträckning. Tvärtom visar både teoretiska beräkningar och praktiska erfarenheter att importregleringar av det här slaget stimulerar efterfrågan på inhemskt producerade varor, och det är ganska naturligt. Konsumenterna kan genom att köpa svenskt undgå prishöjningarna. och då gör de det. För svensk industri och svenskt näringsliv i övrigt ger alltså importdepositioner en stimulans i form av ökad efterfrågan, och det är just det som är avsikten med det här förslaget. Det är det som behövs i en lågkonjunktur, och det är också därför länder som har tillgripit den åtgärden just har haft den inriktningen. Om man vill uppnå det ena av de mål regeringen säger sig vilja uppnå, nämligen att dra ner importen, är detta den effektivaste metoden. Vill man dessutom — men där är vi tvivlande i fråga om regeringens avsikter — hålla uppe sysselsättningen i Sverige, då är den här metoden klart att föredra framför varje annan. Vill man också ge svensk industri underlag för en fortsatt tillväxt och för att hålla sina investeringar uppe, så skall man välja den här metoden. Mot detta har man invänt— det gjorde både Gösta Bohman och Ola Ullsten — att det är den högsta grad av egoism av Sverige, om vi skulle dra ner vår import och ändå ha full sysselsättning — dvs. de vänder på resonemanget och menar att vi inte kan ha en importbegränsning utan att också ha arbetslöshet. Man har också talat om solidaritet med de fattiga länderna. Men vad innebär då regeringens förslag? Regeringen vill dra ner importen med, säger man, 3 miljarder kronor nästa år. Vem drabbar det? Det drabbar naturligtvis exportörerna. Näringslivet i andra länder får inte sälja till oss, för det finns ingen efterfrågan i Sverige. Den enda skillnaden är att Gösta Bohman och Ola Ullsten inte är nöjda förrän de har skapar arbetslöshet också i Sverige. Om man menar att detta, att Sverige skulle ha en lika hög arbetslöshet som andra industriländer, är en väg för oss att vinna något slags internationell sympati, så tror jag man skall säga sig att den sympatin kan vi avstå från. Att offra 50 000 jobb eller vad det är fråga om för att Ola Ullsten skall vara populär när han åker omkring i Europas huvudstäder kan inte vara ett rimligt pris att betala. Den enda slutsåts jag kan dra är att regeringen egentligen tror att vi inte klarar en förbättring av bytesbalansen utan att betala priset i form av en kraftigt ökad arbetslöshet. Men samtidigt som vi säger att den metod vi föreslår är bra för att på kort sikt lösa ett akut krisproblem, så skall vi inte inbilla oss att den löser problemen på sikt. Det ger oss emellertid andrum att sätta in andra åtgärder som på sikt skall stimulera vår produktion. Vi har en lång rad sådana förslag i den här motionen som vi kommer att framställa yrkanden om vid den ordinarie riksdagen i höst. Vi kan ge industrin större stimulans att fortsätta att bygga ut, vi kan satsa på forskning och utveckling, vi kan utnyttja våra resurser. Och skaffar vi oss det här andrummet kan vi på ett mindre brutalt sätt börja sanera statens finanser, få ner det enorma budgetunderskottet utan att det leder till arbetslöshet och utan att det drabbar de svagaste grupperna. Vid sidan av importregleringen kräver vi i motionen att landet skall få en politik för att spara olja och ersätta den dyra, importerade oljan med alternativa energikällor. Det är ett långsiktigt program, men det är helt nödvändigt att det kommer i gång. Vår uppfattning är att regeringen ännu inte har börjat att ens försöka förverkliga vårens riksdagsbeslut om energipolitiken. Ett par exempel: Kommunerna är numera skyldiga enligt lag att upprätta en energiplan för att spara energi. Men det är bara var femte kommun som i dag har något energipolitiskt program, och det borde åligga regeringen att se till att den energipolitiska planeringen blir verklighet i varje kommun. Enligt riksdagsbeslutet skulle man också skyndsamt utreda hur storstädernas värmeförsörjning skall lösas. Där har ingenting hänt. Vi kräver att man nu snarast utreder om det är ekonomiskt möjligt och förenligt med beslutet om att avveckla kärnkraften att bygga hetvattenledningar från våra kärnkraftverk. Det vet vi inte om det är i dag, men det måste med nödvändighet utredas. Skulle detta vara förenligt med det tidigare beslutet och våra storstäder kunde värmas upp på detta sätt skulle vi spara 10 96 av vår oljeimport eller, i dagens prisläge, mellan 2 och 3 miljarder kronor. Det är ungefär lika mycket som regeringen vill minska importen. med genom sina stora skattehöjningar. Men det finns också möjligheter som i dag inte används att utan alltför stort dröjsmål öka vår export, helt enkelt genom att bättre utnyttja våra egna naturtillgångar. Svensk skogsindustri— massa, papper och sågverk — kan i dag inte utnyttja sina anläggningar och sina anställda för att producera fullt ut. Man har en kapacitet att förädla skogsråvara som motsvarar hela den årliga tillväxten i skogen, vilken beräknas vara 75 miljoner skogskubikmeter. Men avverkningen i år blir långt under tillväxten — ca 63 miljoner kubikmeter. Vi beräknar att om industrin fick tillräckligt med råvara skulle vår export av skogsprodukter kunna öka med mellan 2 och 4 miljarder kronor. Dessutom skulle industrin slippa importera ved och timmer, som man nu tvingas till — dvs. kunde vi bara fullt ut utnyttja den industriella kapacitet som vi faktiskt har i det här landet skulle utrikesbalansen kunna förbättras mer än vad regeringens hela åtstramningspaket syftar till. Varför gör man inte det då? Ja, vårt förslag är att regeringen skaffar sig en beredskapsplan, så att skogsstyrelserna kan gå in och kräva att försumliga skogsägare avverkar sin skog. Vi kräver också att bestämmelserna i skogsvårdslagen skärps, så att man börjar avveckla gammal skog innan den förstörs. Vi har nämligen avverkningsmogen skog i stora mängder som på grund av den låga avverkningstakten under senare år nu står ute i våra skogar, med risk att förstöras. Där skulle det stå uppskattningsvis en hel miljard kubikmeter skog som vi skulle kunna ha nytta av. Vår enkla uppfattning är att Sverige inte har råd att på det här sättet slösa bort och förstöra sin viktigaste naturresurs. Vi har alltså ett program som enligt vår mening skulle dra ner vårt underskott och minska behovet av utlandsupplåning mera än vad regeringens alternativ gör, och det skulle nå den effekten utan att skapa arbetslöshet och nya kriser i industrin. Dessutom skulle det inte utlösa en ny förtroendekris mellan landets löntagare och landets regering. Finansutskottets majoritet avstyrker samtliga våra förslag och gör sig stor möda att visa att förslaget om importdepositioner är skadligt för svensk industri. I och för sig kan utskottsmajoriteten inte förneka att Sverige har ett underskott av det slag som enligt GATT-stadgan kan motivera införandet av importrestriktioner. Men man hävdar att en svensk importreglering skulle kunna leda till motåtgärder från andra länder som skulle skada svensk export. Något särskilt starkt stöd i verkligheten har inte en sådan förmodan. När andra länder i tidigare skeden infört tidsbegränsade importrestriktioner har det inte gett upphov till några motåtgärder. I ett par fall godkände GATT importrestriktioner av det slag vi har förordat, dvs. importdepositioner. Den enda faktiska omständighet som utskottsmajoriteten kan peka på är uppgifterna om att den svenska regleringen av skoimporten för några år sedan skulle ha begränsat våra möjligheter att exportera papper till den europeiska gemenskapen. Om detta är följande att säga: För det första fanns denna begränsning redan i vårt handelsavtal med EG. För det andra gällde den enbart att en marginell del av den svenska pappersexporten skulle belastas med en högre tullsats. För det tredje sammanföll tillämpningen av den högre tullsatsen med den djupa lågkonjunkturen i Västeuropa åren 1975 och 1976. Jag är därför övertygad om — och jag har träffat branschfolk med samma övertygelse — att EG skulle ha intagit en stramare hållning under alla förhållanden, alltså även utan den svenska skoregleringen. Och för det fjärde går det faktiskt inte att bevisa att den här marginella tullskärpningen i något avseende försvårat den svenska pappersexporten till EG-området. Naturligtvis kan det ändå inte uteslutas att Sverige på något enstaka område, där handelspolitiska problem redan finns från något enskilt lands sida, kan råka ut för någonting som kan beskrivas som motåtgärder. Men de eventuella skadeverkningarna av denna eventuella risk måste vägas mot de helt säkra skadeverkningar för svensk industri som regeringens åtstramningsoch arbetslöshetspolitik kommer att få. Det är en avvägning som finansutskottets borgerliga majoritet och regeringen helt försummar att göra. I finansutskottets betänkande uttrycker de borgerliga ledamöterna också sin förvåning över att socialdemokraterna inte vill vara med om att ytterligare höja oljeoch bensinpriserna genom höjda skatter. Det gäller ju att få folk att spara på oljan och bensinen, påpekar man. Jag skall be att få vara förvånad tillbaka. Tror utskottets borgerliga ledamöter att folk inte har upptäckt att bensinoch oljepriserna har fyrdubblats de senaste fem åren? För det kan väl inte vara så att man inbillar sig att den stora mängden bilister har lättillgängliga alternativ i form av kollektiva transportmedel, som de av rent okynne inte utnyttjar? När man säger att det skall sparas, vilka sparråd har man då att ge t.ex. skogslänens långpendlare och glesbygdsbor? Hur skall de spara? Och hur tänker man sig att den miljon hushåll som bor i hyreshus skall kunna spara för att på det sättet undgå hyreshöjningar? Sanningen är väl att höjningen av oljeoch bensinskatterna har samma syfte som resten av det här paketet, nämligen att beröva människorna köpkraft och fylla statens kassakista. Och mycket riktigt: regeringen räknar med fullt genomslag av skatterna och ingen begränsning av konsumtionen. Fru talman! Under de senaste åren har det ofta rått starka motsättningar i uppfattningen om den ekonomiska politiken. Men hittills har vi i varje fall kunnat tro att vi varit ense om de övergripande målen för den politiken och att även en borgerlig regering varit beredd att försöka tillgodose människors rätt till arbete. Nu förefaller det som om även den illusionen faller. Den politik som regeringen vill att riksdagen skall ställa sig bakom är detsamma som ett öppet erkännande av att Sverige inte längre har råd att upprätthålla full sysselsättning. Det är en politik som socialdemokratin med hela sin kraft kommer att motsätta sig. Därför är dagens riksdagsbeslut något av ett vägskäl i svensk politik. Bifalles regeringens förslag, har utan tvivel ett nytt skede i vårt lands ekonomiska utveckling inletts. Tragiskt nog är det en utveckling som leder bort från de ideal som sedan 1930-talet har väglett svensk ekonomisk politik. Fru talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.